Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Industriministern har valt att besvara min interpellation om sysselsättningen i Bergslagen separat. Jag vet inte varför, men det gör att jag tvingas till vissa upprepningar. 40 96 av Stråssas produktion går till Spännarhyttan, och det hade för mig varit ganska naturligt att kunna delta i den debatt som nyss har förts, eftersom Stråssa är så beroende av Spännarhyttan. Jag får än en gång tacka för svaret. Om jag hade varit nöjd med det, hade jag inte behövt säga mer än tack. Det är jag nu inte, för av mina fyra frågor har industriministern endast besvarat en, och detta enda svar är ett dåligt svar. Det gäller fråga nr 2 i min interpellation, om industriministern vill medverka till att brytning av malm i Stråssa får ske så länge malmtillgångar finns. Man vet att här finns en gruva med järnmalm för brytning i ytterligare sju åtta år. Dessutom har man nyinvesterat närmare 10 milj.kr. för att rationellt kunna bryta ut malmen på lägre nivåer. Dessa anordningar är klara för drift nu i höst. Det är en mycket rationell gruva med väl kvalificerad arbetskraft. I Stråssa finns förutom järnmalm andra malmsorter. I Håkansboda, som ligger 2 km söder om Stråssa, finns en kopparfyndighet som uppskattas till minst 2 miljoner ton och med en kopparhalt av ca 1,2 96. Dessutom finns mindre men utvinningsbara mängder silver och guld. Där pågår f. n. provborrningar med statliga medel, och man beräknar att gruvan skulle kunna tas i bruk inom loppet av två år med en kapacitet av 200 000 ton per år och med ett 40-tal anställda i direkt produktion. Industriministern överlämnar helt ansvaret till SSAB att ta ställning till hur länge och i vilken omfattning verksamheten skall bedrivas såväl vid gruvan i Stråssa som vid de andra enheterna. Borde inte regeringen ha det övergripande ansvaret, när man t.o.m. har satsat pengar för provborrningarna i Håkansboda? Industriministern hänvisar till delegationen för mellansvensk gruvindustri, som har till uppgift att studera de möjligheter som finns eller kan skapas för att på sikt få en lönsam verksamhet inom den mellansvenska gruvindustrin. Denna delegation väntas avlämna sin slutrapport vid årsskiftet 1980-1981. Borde inte detta vara ett ytterligare skäl för regeringen att ingripa mot SSAB:s planer på nedskärningar och/eller nedläggning? Området mellan Stråssa och Guldsmedshyttan och vidare ned mot sjön Usken är ett geologiskt intressant område. LKAB arbetar där f. n., och man väntar sig intressanta fynd av koppar och silver och eventuellt kobolt. Det finns alltså all anledning att behålla Stråssa gruva under de sju åtta år som där finns malm kvar och samtidigt utnyttja denna period för experiment, bl.a. genom tillverkning av järnsvamp, som skulle kunna vara en satsning för framtiden för att ersätta skrot med inhemskt material. Varför satsar inte industridepartementet och regeringen både pengar och andra resurser på att i samverkan med industrin utveckla nya processer som skulle ersätta större delen av det importbehov vi kommer att ha av skrot? För detta finns stora förutsättningar i Stråssa, bl.a. genom tillverkning av järnsvamp. I Stråssa ligger också Mineralprocesslaboratoriet, som har stor betydelse för hela Mellansverige. Laboratoriets kunnande är väl dokumenterat, och det råder stor oro bland de ca 60 anställda för vad som skall hända med laboratoriet. SSAB-chefen sade för ett år sedan att man ville göra sig av med Mineralprocesslaboratoriet. Med anledning av det uttalandet ställdes i våras till industriministern frågan om vad som skulle hända med laboratoriet. Då gavs beskedet att frågan om huvudmannaskapet hade lösts. Är verkligen frågan om huvudmannaskapet och laboratoriets framtid löst? Inte med ett ord berör industriministern min fråga om det bondekooperativt ägda Silverhöjdens såg.

Företagsledningen räknade så sent som i våras med åtminstone ett realistiskt investeringsalternativ som skulle trygga driften. Anser industriministern att Vänerskogs centralisering av sågverksindustrin är riktig? Strider inte den emot de decentraliseringssträvanden som industriministerns eget parti arbetar för? Vad det betyder för de anställda och för Ljusnarsbergs kommun framgår tydligt av interpellationen. Det behöver jag inte upprepa. Jag konstaterar också att industriministern inte är beredd att medverka till att den negativa trenden i Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner och de norra delarna av Lindesbergs kommun bryts. Det skall i stället kommunerna och de regionala organen göra. Jag vill påstå att varje dag arbetar berörda kommuner med dessa problem. Så gör också länsstyrelser, landsting, länsarbetsnämnd och utvecklingsfond. Exempelvis kommer man inom utvecklingsfonden att ställa såväl ekonomiska som personella resurser till förfogande för ett intensivarbete inom Ljusnarsbergs kommun som syftar till kartläggning av befintliga företag, samarbete med stora företag och eventuella nyetableringar. Jag kan hålla med industriministern om att det är väsentligt att berörda kommuner och regionala organ arbetar med de här frågorna, men då är det ju desto mera anmärkningsvärt att det i regeringens besparingsproposition föreslås att inget ytterligare kapitaltillskott ges till de regionala utvecklingsfonderna. Hur skall då fondernas arbete kunna intensifieras, även om deras rätt vidgas att ställa ut garantier? Industriministern hänvisar i svaret också till att till berörda kommuner kan regionalpolitiskt stöd utgå, vilket bör vara ett viktigt hjälpmedel. Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner befinner sig i stödområde 3, medan Lindesberg är i stödområde 2. Detta är klart otillräckligt. Trots upprepade motioner om ändrad stödområdesindelning från länets socialdemokratiska riksdagsledamöter har det inte lyckats oss att få en ändring till stånd. Det skulle vara väsentligt för oss att veta, om industriministern stöder vår och länsstyrelsens enhälliga uppfattning att berörda kommuner bör få en gynnsammare stödområdesplacering. Eller vilka andra regionalpolitiska stödåtgärder kan vi vänta oss? Kommer de att ge några nya jobb? Något svar på min fråga om när industriministern avser att för riksdagen presentera konkreta planer för alternativ sysselsättning på drabbade bruksorter har jag inte heller fått. Samma fråga har upprepats flera gånger av Anna-Greta Leijon, och hon har inte heller fått något besked, om jag har lyssnat rätt. Jag vet att det är sent på dagen, jag vet att industriministern har bråttom, men alla de här frågorna bottnar i den djupa oro för framtiden som såväl de anställda som de berörda kommunerna och hela Örebro län känner. Bristen på framtidstro inom basnäringarna skogs-, gruvoch stålindustri är också uppenbar. Enligt mitt sätt att se borde det vara regeringens och industriministerns skyldighet att återskapa den.

Herr talman! Jag beklagar om Karin Flodström tycker att svaret kommer på fel plats och hade hört hemma i den tidigare debatten. Vi gjorde den bedömningen att det här handlade mera om regionalpolitik medan den tidigare debatten rörde sig mera om stål, men jag kan hålla med om att gränsen kan vara flytande i det här speciella avseendet. De frågor Karin Flodström tar upp om SSAB:s verksamhet i olika avseenden kommer, enligt vad riksdagen har bestämt, att behandlas i den stålproposition som jag inom kort förelägger kammaren, och det finns väl anledning att då återkomma utförligare till den. Jag hoppas att Karin Flodström har förståelse för att jag inte på det här stadiet vill ta upp en debatt om en proposition som ännu inte är offentlig. Jag vill bara påminna om en enda sak, som också på sitt sätt kan ha beröring med den tidigare debatten: Glöm inte att vi redan har en stor överkapacitet inom metallurgin här i landet! Vill man öka den, får det konsekvenser för överlevnadsmöjligheterna. Sedan säger Karin Flodström att jag inte vill medverka till att stärka kommunerna. Jo, hela den ökade aktivitet som vi har inom regionalpolitiken har ju varit ägnad att stärka de regionala och lokala myndigheternas och institutionernas möjligheter att klara problemen. Vi har nämligen funnit att det, i synnerhet när det gäller strukturförändringar, verksammaste instrumentet är det som ligger så nära verkligheten som möjligt — alltså de lokala och regionala organen. Det var ju därför som utvecklingsfonderna upprättades 1977 och fick sin självständiga karaktär med betydande egen kapacitet. Den omständigheten att vi nu har tagit en andhämtningspaus när det gäller att fylla på med eget kapital i fonderna och att vi i stället i viss utsträckning utvidgat fondernas garantiram innebär inte att de får minskade möjligheter.

Vidare har vi inrättat en del andra institut. Vi har vidtagit en del andra arrangemang som är ägnade att just stärka den lokala och regionala organisationen.

Vi bedömde det vara bättre än att göra upp något slags totalplan, och det står faktiskt varje länsstyrelse fritt att använda länsplaneringsmedlen till de regionala planer som man känner behov av. Det är riktigt att jag i mitt svar inte har berört Silverhöjdens sågverk. Där är situationen den, såvitt jag vet, att det pågår MBL-förhandlingar. Tidpunkten för nedläggning är emellertid inte bestämd. Dessutom har facket tillsatt en löntagarkonsult, som arbetar med möjligheten att skapa en ny konstellation för att man skall kunna klara överlevnaden. Det är vad som för dagen rimligen går att säga i det sammanhanget.

Herr talman! Industriministern svarar mig att man har ansträngt sig för att stärka kommunernas och de regionala organens ställning. Jag kan väl hålla med om att utvecklingsfonderna och deras möjligheter att vidga sin verksamhet har betraktats i mitt hemlän som något positivt. Men samtidigt måste vi inse att om man nu drar in på ökningen av kapitaltillskottet till de regionala utvecklingsfonderna, så blir deras möjligheter begränsade. I det här fallet behöver man pengar för utvecklingsarbete, för undersökningsarbete. Det är inte fråga om att låna pengar i bankerna till företag som inte finns. Därför hade det i det här läget, då svårigheterna hopar sig och då lågkonjunkturen står för dörren, funnits desto större anledning att satsa mera pengar på de regionala utvecklingsfonderna i stället för att strypa åt. Sedan är det ju också så att kommunerna och de regionala organen har oerhört begränsade möjligheter när det gäller att få fram ersättningsarbeten, om de inte vet att de har en regering som ställer upp och stöder dem. Det är det övergripande ansvaret, och jag har försökt förmå industriministern att ta detta och att lämna ett svar. Jag vet också att länsstyrelserna har fått en hel del pengar, som har utnyttjats till att upprätta regionala planer och sådant. I min hemkommun har vi fått 50 000 kr., tror jag, för den här verksamheten. Men enligt mitt sätt att se hjälper det inte hur många fina planer som än upprättas, hur mycket pengar man satsar på att lägga en massa papper på hög — det är ju jobben vi behöver. Människorna som bor i de här orterna — uppe i Bastutjärn, där man lade ned gruvan för ett par år sedan, uppe i Silverhöjden eller i Stråssa, där man känner en fruktansvärd oro för framtiden — är ju inte nöjda med regionala planer, utan de vill ha ersättningsjobb. Mot denna bakgrund kan man inte, tycker jag, besvara frågan om planen för sysselsättningsskapande åtgärder på drabbade bruksorter genom att hänvisa till de pengar som länsstyrelserna fått för planering. Det hade väl varit i allra högsta grad angeläget att industridepartementet hade tagit tag i de här frågorna, eftersom problemen med strukturomvandlingen ju har funnits i åratal. Då hade vi haft något att rätta oss efter, och det skulle förhoppningsvis också ha lett till att strukturomvandlingen gått i långsammare takt och skett i mera socialt acceptabla former än hittills. Jag tycker inte att det svar som industriministern givit på den här frågan är tillfredsställande. Det räcker alltså inte med pengarna till länsstyrelserna, och det räcker inte heller med att nästan varje gång hänvisa till den proposition som skall komma. Jag fick vidare inget svar på frågan, om man har löst huvudmannaskapet när det gäller Mineralprocesslaboratoriet i Stråssa.

Fru talman! Bertil Jonasson har frågat kommunikationsministern om han är beredd att ställa medel till förfogande för tidigareläggning av vissa vägprojekt i Värmlands län. Interpellationen har överlämnats till mig. Som Bertil Jonasson anför i sin interpellation beslöt regeringen i april 1979 att tidigarelägga vägobjekt i Värmland för 65 milj.kr. i syfte att trygga sysselsättningen för byggnadsoch anläggningsarbetare i länet. Jag vill påminna Bertil Jonasson om att regeringen samma dag även beslöt att tidigarelägga skolbyggen i Värmland för totalt 23 milj.kr. Under de senaste åren har betydande statliga insatser gjorts för Värmlands län i form av arbetsmarknads-, regionaloch näringspolitiskt stöd. Jag vill här bara erinra om några av dessa insatser. Sedan budgetåret 1976/77 har mer än 680 milj.kr. tilldelats länet i form av bidrag till beredskapsarbeten. Uddeholm AB har erhållit ett villkorslån på 600 milj.kr. Billerud-Uddeholm AB fick 40 milj.kr. för att skapa rådrum för avvecklingen av vissa driftenheter i länet. Skogsvårdsstyrelsen i Värmlands län fick 100 92 statsbidrag för att uppföra fem kylanläggningar för skogsplantor. Lokaliseringsstöd har sedan 1977 beviljats närmare 150 företag i länet till ett totalt belopp av ca 350 milj.kr. Totalt har sedan 1976 över 2 miljarder kronor i statliga medel ställts till förfogande till stöd för sysselsättningen i Värmlands län. Jag delar Bertil Jonassons uppfattning att Värmland har en besvärlig sysselsättningssituation. Totalt sett har dock sysselsättningen i länet ökat under de senaste åren. Situationen för byggnadsarbetarna i Värmland kan emellertid bli besvärlig kommande vinter, trots att dagsläget är förhållandevis bra för denna yrkeskategori. Om sysselsättningssituationen för byggnadsoch anläggningsarbetare i länet skulle försämras, är regeringen beredd att pröva frågan om tidigareläggning av såväl vägbyggnadsarbeten som andra objekt.

Fru talman! Jag ber först att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på interpellationen. Jag vet att de aktualiserade frågorna lyder under arbetsmarknadsministeriet, men jag tänkte att jag möjligen skulle kunna få de rena vägfrågorna mera belysta. Men dem får vi väl diskutera litet senare. Sysselsättningssituationen i Värmland har i flera år varit bekymmersam, och den har varit föremål för många diskussioner här i riksdagen. Då jag vet att arbetsmarknadsministern och regeringen väl känner till dessa förhållanden, skall jag inte här ta tid i anspråk för att i detta avseende spela upp någon klagovisa. Som arbetsmarknadsministern torde känna till har jag inte tillhört den grupp som ständigt har klankat på regeringen. Jag har i stället försökt medverka till praktiska lösningar av problemen. Jag är också helt medveten om den ekonomiska situation som vi lever i, och den måste man alltid ha i minnet när man diskuterar sådana här ting. Jag vill ändå konstatera att Värmland har en besvärande situation, och om detta torde vi vara ense. Jag är på det klara med att Värmland har fått mycket stöd av denna regering, och jag vet också att just de anslag som utgått och som arbetsmarknadsministern här har redogjort för har varit till mycket stor nytta i länet. Jag är också tacksam för detta. Det är således inte för att klaga på regeringen som jag har framställt denna interpellation, utan det är för att man skall ha möjligheter att fortsätta ett arbete för att få Värmland på fötter igen, om jag får uttrycka det så. Det är också för att både vägmyndigheter och andra myndigheter i länet skall få besked i de här frågorna så snart som möjligt, så att de kan planera och få högsta möjliga effekt av de pengar de kan bli tilldelade. Tiden hastar, som vi 1979 redovisade vi från Värmlandsdelegationen vägprojekt för 200 milj.kr. som borde igångsättas. Det skulle ge arbete åt 300 vägbyggare de närmaste åren. Dessutom skulle personal vid åkerier och maskinföretag få arbete. Det är också en absolut nödvändighet. Värmland fick begärda 65 milj.kr. av regeringen till detta ändamål, och det har varit till stor nytta. En satsning på vägbyggande ger industri och övrigt näringsliv en grund för framtiden av stort värde, och därför är det nödvändigt att vi fortsätter med detta. Då är det nödvändigt att Värmland får nya pengar för att förverkliga de tidigare nämnda vägprojekten som vi hade i blickpunkten när vi gjorde framställningen. Vägmyndigheterna ligger också väl framme med planeringen. Länsstyrelsen har begärt 65 milj.kr. för fortsatt tidigareläggning av vägobjekt det kommande året. Det är vägbyggen som är mycket angelägna ur såväl vägsom trafiksynpunkt. För näringsliv och för industrins utbyggnad skulle det vara av stort värde om detta kunde bidra till bestående sysselsättningstillfällen. Arbetsmarknadsministern säger i svaret: ”Totalt sett har dock sysselsättningen i länet ökat under de senaste åren”. Det är riktigt. Han säger vidare: ”Situationen för byggnadsarbetarna i Värmland kan emellertid bli besvärlig kommande vinter, trots att dagsläget är förhållandevis bra för denna yrkeskategori. Om sysselsättningssituationen för byggnadsoch anläggningsarbetare i länet skulle försämras, är regeringen beredd att pröva frågan om tidigareläggning av såväl vägbyggnadsarbeten som andra objekt.” Ja, det är bra, men jag hade trots allt hoppats att svaret skulle ha varit något fylligare, något mera konkret. Det är riktigt att sysselsättningssituationen för byggnadsarbetarna inte är särskilt dålig i dag. Men den kommer av allt att döma att bli svårare i vinter — detta enligt länsarbetsnämndens och myndigheternas bedömande. Orderingången minskar på många håll, och det är flera anställda som har varslats om friställningar. Det torde vara ganska klart att utvecklingen blir besvärlig under den kommande vintern. Vi skall då inte heller glömma att också åkerierna och maskinföretagen behöver sysselsättning. Det gäller dels egenföretagarna, dels deras anställda som med säkerhet blir friställda om inte pengar kommer. Det är alltså nu som detta skall planeras. Det är få saker som kan ge så stor effekt i framtiden som just vägbyggande. Det löser problem för framtiden och inte bara i nuet. Bra vägar ger näringslivet möjligheter till utveckling på olika sätt, och det underlättar för dem som skall pendla. Jag vill också framhålla att det för ett län som Värmland är nödvändigt att man har bra vägar med tanke på skogsbruket och dess utveckling — bra vägar gör att man kan upprätthålla leveranserna och hålla industrin i gång. Bland de angelägna större vägprojekt som snart kan startas vill jag särskilt peka på ett som rör riksväg 62, sträckan Karlstad-Forshaga och närmare bestämt den del av vägen som går mellan Södra Hyn och Forshaga. De vägar vi nu har där låser mycket av trafiken. Det är därför mycket angeläget ur olika aspekter att den här sträckan kan bli klar. Ett annat projekt är de återstående delarna av väg 63 mellan Filipstad och Örebro länsgräns. Att den vägen kan byggas är mycket viktigt med tanke på kommunerna, de människor som bor där, deras service och sysselsättningen. Det skulle kosta 15 milj.kr. att bygga den här vägen, och Karlstad-Forshaga-delen skulle, som jag var inne på förut, kosta 13 milj.kr. I den framställning som gjorts har man beräknat kostnaden för angelägna projekt till 65 milj.kr. Jag vill framhålla att samtliga dessa projekt är mycket angelägna. Jag skulle också vilja nämna väg 710 och bron över Norsälven vid Rud. F.n. låses mycket av skogstransporterna där, eftersom man inte får belasta bron med tunga transporter. Bilarna måste därför köra en omväg, med avsevärda förlängningar av körsträckorna,ökat bilslitage och ökad energiåtgång som följd. Det är naturligtvis viktigt att Värmland får pengar till sysselsättning över huvud taget, men det är speciellt viktigt att pengar ges till vägbyggande och tillinvesteringar som ger sysselsättning i framtiden. Här behöver man sätta in en speciell puff. Det ger arbete också i nuet. I ett trängt ekonomiskt läge är det viktigt att de satsningar som görs inom näringslivet ger ett bra resultat så snabbt som möjligt så att man skapar sysselsättning och utkomstmöjligheter för människorna. Vi vet då att insatser på vägbyggande medför att vi sparar mycken energi, och dessutom får vi ett minskat antal trafikolyckor. Det finns mycket mer att säga i det här sammanhanget, men jag vill bara understryka att det är viktigt att vi när vi satsar medel via AMS verkligen koncentrerar oss på sådana insatser som skapar effektiva sysselsättningstillfällen. Det är klart att dagsverkskostnaden kan bli något högre, men det här ger oss en framtid. Jag vill också gärna ha sagt att det man satsar på skogsbruket, på röjning, gallring o. d., ger oss pengar för framtiden. Jag vore tacksam om arbetsmarknadsministern ville närmare specificera sig på dessa punkter. Jag vore också tacksam om han kunde medverka till att man så snart som möjligt kommer fram till ett beslut i de här frågorna. Myndigheterna i Värmland behöver ett sådant, och människorna behöver också få ett besked om hur deras situation kommer att bli inför den kommande vintern. Det är nödvändigt att ett besked ges så snart som möjligt, så att man kan planera för att de pengar som kan utgå används på bästa möjliga sätt.

Fru talman! Får jag först av allt intyga att Bertil Jonasson inte har varit någon kverulant i debatten om sysselsättningen i Värmland. Tvärtom har det kommit många konstruktiva uppslag från Bertil Jonasson, och jag har under de senaste åren uppskattat detta mycket. Värmland har ju, alldeles som Bertil Jonasson påpekade, under senare år drabbats mycket hårt av strukturomvandlingen inom våra basnäringar. En mycket stor del av näringslivet i Värmland är baserat på skogsoch stålframställning, hörnstenar inom svenskt näringsliv som under senare delen av 1970-talet har utsatts för en mycket hård strukturomvandling. Det är därför önskvärt att de insatser som nu görs för Värmland inte bara räddar vad som kan överleva inom dessa basnäringar i länet utan också leder till att näringslivet blir mer differentierat och därmed mera motståndskraftigt mot konjunktursvängningar. Det är med dessa utgångspunkter som regeringen har bedömt insatserna för Värmland under senare år. Det har gjorts stora insatser för att rädda skogsoch stålföretagen men också för att förbättra de allmänna förutsättningarna för en gynnsam utveckling av värmländskt näringsliv. Det är i detta perspektiv som vägarna kommer in. Jag delar Bertil Jonassons mening att ett bra vägnät är en god hjälp för en positiv utveckling av näringslivet, och det har ju också anslagits speciella medel för en förbättring av vägnätet i Värmland. När den s.k. Värmlandsdelegationen gjorde sin framställning fanns det med ett krav på 200 milj.kr. för en treårsperiod till en omfattande upprustning av vägnätet. Regeringen fattade då beslutet att för det första året anslå 65 milj.kr. Nu föreligger det en framställning med krav på lika mycket pengar för den andra etappen. Det är denna framställning som Bertil Jonasson har åberopat i sin interpellation. Nu är det tämligen klart att byggsysselsättningen i Värmland kommer att försämras under vinterhalvåret. Det är emellertid ganska svårt att just nu bedöma hur sammansättningen kommer att bli när det gäller arbetslösa som behöver särskild hjälp. Länsarbetsnämnden, som ju periodvis inkommer med rapport om läget i länet, skrev om byggsysselsättningen på följande sätt i sin senaste rapport från mitten av september: ”Sysselsättningsläget under vinterhalvåret är svårbedömt, då det har varit svårt att få fram uppgifter om i hur stor utsträckning aviserade bostadsbyggen kommer igång. Nämnden har haft upprepade överläggningar med kommuner, byggherrar och länsbostadsnämnden utan att kunna få en klar bild av läget.” Inom regeringskansliet har vi mot denna bakgrund haft svårt att redan nu ta ställning beträffande ytterligare medel för att hålla uppe sysselsättningen på den här sidan. Vi anar att vi också kommer att möta krav på ytterligare medel när det gäller beredskapsarbeten. En del av sådana medel går ju regelmässigt till insatser på byggoch anläggningssidan. Jag har därför varit i kontakt med arbetsmarknadsverket och därvid informerats om att länsarbetsnämnden i Värmland på onsdag i denna vecka har ett sammanträde där läget kommer att summeras för vidare rapportering till arbetsmarknadsstyrelsen. Vi räknar därför med att inom en ganska snar framtid få en komplettering av denna bedömning — och kunna stå på litet fastare mark när vi tar ställning mer i detalj till de önskemål som har framförts från Värmland. Utöver en lista på projekt på vägsidan har länsstyrelsen vid en uppvaktning överlämnat en lista på ett stort antal projekt inom andra delar av den statliga och kommunala förvaltningen. Jag tycker det är bra att man har en så god framförhållning — att det finns färdiga projekt att dra i gång när det krävs av sysselsättningsskäl. Men det är som sagt svårt att redan på det här stadiet ta ställning till vilka projekt som är mest lämpade i förhållande till den arbetslöshetssituation vi kan emotse. Byggnadsarbetarkåren är ju inte ett alldeles entydigt begrepp, utan där finns både betongarbetare och träarbetare. Det är angeläget att använda de pengar som vi kan ställa till förfogande på ett så träffsäkert sätt som möjligt. En del av de projekt som Bertil Jonasson nämnde inkluderar också brobyggen, som kan bli lämpliga projekt också för träarbetare. Därför gäller det att vi hanterar uppslagen även från den utgångspunkten. Vad jag har sagt innebär ändå att jag ser positivt på de framställningar som har gjorts. Jag menar att det med den försämring som vi nu kan förutse på byggsidan i Värmland under vintern kommer att krävas speciella insatser också den här säsongen för att hålla tillbaka arbetslösheten. Men jag är för dagen inte beredd att närmare än så precisera vilka projekt och hur många.

Fru talman! Jag vill först konstatera att arbetsmarknadsministern är mycket väl bevandrad när det gäller förhållandena i Värmland. Som förutvarande värmlänning känner han till de här frågorna och de svårigheter som vi har i länet. En sådan kunskap är också nödvändig om han skall kunna vidta de bästa åtgärderna — det är alldeles klart. Arbetsmarknadsministern säger att det är nödvändigt att satsa på ett mera differentierat näringsliv, och det är riktigt. En av de stora svårigheter som vi har haft under den här perioden — förutom följderna av konjunkturerna i världen — är strukturförändringarna. Vi har stora företag, speciellt i stålbranschen men även i träbranschen. Det är ett alltför dåligt differentierat näringsliv i Värmland — för få mindre och medelstora företag. Det är nödvändigt att också beakta detta förhållande när man ser på de här frågorna. Det är klart att strukturförändringarna under sådana omständigheter har varit besvärande för ett län som Värmland. Jag tycker att det är bra att arbetsmarknadsministern sätter vägbyggandet högt, för det gäller en nyckelfråga — att man har goda vägar, bra kommunikationer. Bland de projekt som angivits är det en väg som inte finns med, nämligen den som skulle gå in i Dalarna — från Gustav Adolf via Rämmen. Det skulle vara av mycket stort värde om den kom till. Jag vill gärna säga att när det är ont om pengar så är det svårt, men kan man bara få tag i pengar och placera dem rätt, kommer man mycket snabbare ur en besvärande situation. Det är ur den aspekten som jag sätter mycket stort värde på att man kan satsa på vägar och att man kan satsa också på andra byggen som kan ge sysselsättning för framtiden. Arbetsmarknadsministern säger också att det är svårt att nu bedöma behovet inom olika delar av arbetsmarknaden. Länsarbetsnämnden har ännu inte klarat ut turordningen och gjort de prioriteringar som den bör göra. Jag har också varit i kontakt med länsarbetsnämnden. Det är riktigt att förhållandena är sådana som arbetsmarknadsministern redovisade. Nämn Nr 20 den har inte preciserat sig i detta fall. Men det skulle den, som vi hoppas, kunna göra nu på onsdag. Till dess är det naturligtvis svårt att göra de här fördelningarna, men jag hoppas att vägbyggnadssidan skall komma högt på listan, därför att vägbyggen i hög grad ger sysselsättning på sikt och gör att vi fortare Kan körhma ur en besvärande situation. Aven om det i avvaktan på ning av vissa vägdenna precisering inte är möjligt att ge ett mera konkret besked om var man projekt i Värmvill satsa, hoppas jag att det skall kunna klaras av inom de allra närmaste lands län dagarna och att det skall vara möjligt för myndigheterna att få ett besked. I allt arbete krävs det ju en långsiktig planering, och det gör det även här. Därför är det bra om ett besked ges så snart som möjligt. I förhoppning att så skall kunna ske tackar jag än en gång för svaret.
Fru talman! Låt mig bara med anledning av det sista som Bertil Jonasson anförde svara att vi kommer att försöka ge ett besked så snart som möjligt, just med hänsyn till att det krävs en viss planeringstid för att få sysselsättningseffekten på rätt del av året. Jag vill också till det som jag tidigare sagt lägga att beredskapsarbeten på byggoch anläggningssidan är dyra i förhållande till mycket annat som kan drasi gång, och det är angeläget att få satsningarna att stämma med de behov och förutsättningar som de arbetslösa har. Men vi har också en klar ambition att få satsningarna att stämma överens med vad som är långsiktigt nödvändigt för att klara sysselsättningen i Värmlands län liksom på andra håll i landet. Det är i det perspektivet vi också räknar med att ytterligare jobb på byggoch anläggningssidan, dvs. på vägarna, kommer att vara nödvändiga i Värmland under vintern. Jag skall inte onödigtvis dra ut på den här beredningsprocessen, utan när kompletterande besked har kommit via arbetsmarknadsverket om sysselsättningsläget och bedömningen inför vintern, skall regeringen skrida till beslut.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig om det kommunala vetot gäller för en eventuell anläggning av utbränt kärnbränsle i Kynnefjäll. Enligt 136 a § byggnadslagen skall regeringen bl.a. pröva lokaliseringen av industriell eller liknande verksamhet, som är av väsentlig betydelse för hushållningen med energi. För att regeringen skall kunna lämna tillstånd till lokalisering av verksamheter som skall prövas enligt 136 a §, krävs att den kommun där verksamheten skall förläggas tillstyrker detta tillstånd. Kommuner har således vetorätt vid en prövning enligt 136 a §. Bl. a. nyanläggningar av atomkraftsanläggningar och anläggningar för upparbetning av atombränsle skall alltid prövas av regeringen. Beträffande anläggningar för förvaring av använt kärnbränsle gäller att regeringen kan besluta att prövning enligt 136 a § skall ske, om sådana anläggningar bedöms ha väsentlig betydelse för bl.a. hushållningen med energi.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Det är naturligtvis uppseendeväckande att två medlemmar av regeringen, dels regeringschefen, dels planministern, går ut med helt skilda uppfattningar i en så viktig fråga som det kommunala vetot. I maj deklarerade planminister Georg Danell att det kommunala vetot inte gäller för en eventuell slutförvaring av utbränt kärnbränsle i Kynnefjäll i Bohuslän. Fem månader senare gav statsministern beskedet att det kommunala vetot gäller. Dessa skilda deklarationer fann jag så anmärkningsvärda att jag ansåg det nödvändigt att ta reda på vilken uppfattning regeringen har i det här ärendet. Det var därför jag ställde frågan till statsministern som regeringschef. Jag har nu fått svaret att statsministern finner det ”naturligt att regeringen beslutar att en anläggning inom landet för slutförvaring av utbränt kärnbränsle skall prövas enligt 136 a § byggnadslagen”. Jag utgår naturligtvis från att detta är regeringens uppfattning, men för att få full klarhet vill jag fråga statsministern: 1. Är svaret att se som regeringens officiella uppfattning? 2. Innebär svaret att en eventuell anläggning i Kynnefjäll verkligen kommer att prövas enligt 136 a §, dvs. med kommunal vetorätt? Jag vill gärna ha ett sådant förtydligande, då statsministern på ett annat ställe i svaret säger att regeringen kan besluta om prövning enligt nämnda paragraf. Hanteringen av den här frågan ger mig vidare anledning att ta upp ett annat spörsmål. Jag gör det i anslutning till ett referat från centeruppvaktningen hos Thorbjörn Fälldin. De uppvaktande betonade att de uppvaktade som centerpartister.

Att ledande centerpartister i Tanum, Munkedal och Ed har denna uppfattning får vi väl stå ut med, men det vore förödande för tilltron till uttalanden från regeringens företrädare om det blev en allmän uppfattning att statsråd kan hålla sig med privata uppfattningar i viktiga politiska frågor. Jag vill därför fråga statsministern: Hur skall man veta när statsråd uttalar sig som privatpersoner och när de gör det som företrädare för regeringen?

Herr talman! Som svar på Karl-Erik Svartbergs senaste fråga skulle jag vilja säga, att var och en som har någon erfarenhet av riksdagsarbete vet att svar på frågor lämnas av samtliga statsråd på regeringens vägnar. Jag trodde det var klart för en riksdagsman att det förhåller sig så, och därför finner jag den frågan helt onödig att ställa. Det sades också att Georg Danell och jag skulle ha redovisat skilda uppfattningar. Det jag känner till är att Georg Danell har sagt att det inte finns förtecknat i lagtexten att slutförvaring skall prövas. Det finns inte heller förtecknat i lagtexten att de båda lager som jag åberopar i mitt svar skall prövas. Men regeringen kan förordna — det var precis den formulering jag använde i svaret — att också sådana anläggningar skall prövas. Denna möjlighet använde den förra trepartiregeringen för dessa båda lager. Därför tror jag att det blir svårt att visa på några hållbara skäl för att inte låta pröva en anläggning för slutförvaring av utbränt kärnbränsle på samma sätt. Vi måste komma ihåg att detta är en verksamhet som skall bedrivas i årtionden och århundraden. Och varför skulle just denna del av kärnbränslecykeln inte prövas på samma sätt som övriga delar? Eller sätter Karl-Erik Svartberg det resonemanget i fråga? Svaret är på regeringens vägnar: Ingen inom regeringen sätter detta resonemang i fråga. Har vi prövat de andra förvaringarna enligt 136 a§ talar all logik för att vi prövar också slutförvaringen på samma sätt.

Herr talman! Jag tycker att jag har fått klarläggande besked. Nu tolkar jag detta besked så att anläggningen verkligen skall prövas. Det är inte på det sättet att Georg Danell har hängt upp sitt uttalande enbart på att detta inte finns förtecknat i lagtexten. Han har alltså klart deklarerat att det kommunala vetot inte gäller just på grund därav. Thorbjörn Fälldins partivän Kjell A. Mattsson i Strömstad har också gått till ganska kraftigt angrepp mot planministern och betecknat hans resonemang som struntprat. Jag har mycket väl klart för mig att det är regeringens officiella uppfattning, som regeringen svarar för, som uttrycks när jag får ett svar här. Det var bara det att jag ansåg det viktigt att förtydliga detta, framför allt när regeringens företrädare går ut med så skilda besked. Detta svar innebär — om jag förstår det rätt — att regeringen kör över sin fackminister, planministern, i denna fråga. Och det är naturligtvis bra för kommunerna att få detta klara besked. Men jag har inte fått riktigt klart besked om när statsråd uttalar sig som privatpersoner och när de gör det som regeringens företrädare. Skall jag tolka tystnaden så att det är bara i riksdagen som de uttalar sig som företrädare för regeringen?

Herr talman! Karl-Erik Svartberg tillämpar en något egendomlig debattteknik. Han konstaterar att det är fullt klart att Georg Danell har uttalat att den här typen av slutförvaring inte finns förtecknad i lagtext. Detta är alltså ett faktum, vilket Karl-Erik Svartberg också håller med om. När jag nu å regeringens vägnar konstaterar att den förra trepartiregeringen förordnade om att kommunen skulle få säga sitt, dvs. få säga ja eller nej till de båda lagringar jag nämnde, och att den nuvarande regeringen kommer att handla på samma sätt när det gäller slutförvaring, då är det inte fråga om att köra över någon, utan då är det fråga om att regeringen har den uppfattningen. Det är alltså ett besked jag ger å den nuvarande regeringens vägnar. Men en sak vet vi inte, och det är hur en annan regering, exempelvis en socialdemokratisk, kommer att göra med ledning av den lagtext vi har. Jag har gett ett besked å trepartiregeringens vägnar, och det beskedet behöver Karl-Erik Svartberg inte på något sätt sätta i fråga.

Herr talman! Jag förstår inte riktigt resonemanget om debattekniken. I mitt förra anförande sade jag ju att jag nu har helt klart för mig — och jag föreställer mig att också invånarna i Bohuslän har helt klart för sig — att 136 a § kommer att tillämpas i det här fallet, och då innebär det vetorätt för kommunerna. Om den saken är vi ju helt överens. Men statsministern måste förstå att när två regeringsmedlemmar går ut med så helt skilda deklarationer i ett ärende, då är det naturligt att människor reagerar och att man som i Bohuslän för en stor debatt om detta. Självfallet måste vi då föra fram denna fråga, så att vi får ett klarläggande. Nu betraktar jag det besked jag fått som att frågan är ur världen, och jag ber att än en gång få tacka för detta.
Herr talman! Det var just därför att Karl-Erik Svartberg hade konstaterat att han nu visste vad som gällde som jag var förvånad över att han fortsatte debatten.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om jag anser att abortlagen skall ligga fast i sin nuvarande utformning. Regeringen tillsatte i februari i år en kommitté som bl.a. skall utvärdera den nuvarande abortlagstiftningen. I direktiven för kommittén anges att den bör utgå från den huvudprincip som nuvarande abortlag bygger på, nämligen kvinnans rätt att inom vissa gränser själv bestämma om hon vill fullfölja en graviditet eller ej. Vidare anges att de tidsfrister som reglerar abortförfarandet bör gälla även i fortsättningen. Abortkommittén kommer i sitt arbete att göra en omfattande genomgång av hela abortfrågan. Den skall bl.a. belysa kvinnors erfarenheter av abortrådgivningen och hur preventivmedelsrådgivningen fungerar. Kommit tén skall också analysera regionala, arbetsmarknadsmässiga och åldersmässiga variationer i abortfrekvensen och studera hur förhållandena på arbetsmarknaden samt kulturella, sociala och religiösa faktorer påverkar möjligheten att fullfölja en graviditet och därmed inverkar på antalet aborter. Nästan var fjärde graviditet avbryts genom abort. Detta inger stor oro. Det är min förhoppning av vi utifrån utvärderingen av abortlagstiftningen skall kunna finna åtgärder som bättre än i dag förebygger aborter. Jag förutsätter att det syftet är gemensamt både för dem som liksom jag röstade mot den nuvarande lagen och för dem som röstade för den. I avvaktan på den pågående utvärderingen har regeringen inga planer på att ändra abortlagen.

Herr talman! Jag tackar Thorbjörn Fälldin för svaret på min fråga. Låt mig först konstatera att upprördheten, inte minst bland landets kvinnor, blev stor när Thorbjörn Fälldin, Gösta Bohman och Lars Leijonborg öppet angrep den nuvarande abortlagstiftningen och därmed kvinnans rätt till sin egen kropp. Det var, herr talman, symtomatiskt att när de tre herrarna i Pingstkyrkan tog upp frågan var de omedelbart beredda att lasta över hela ansvaret på just oss kvinnor. Det har inte fallit dem in att vända på steken. De frågar inte efter kvinnornas möjligheter att föda barn i ett barnfientligt samhälle, i ett samhälle där daghemsbristen är akut och arbetslösheten ökar. Inte heller frågar de efter barnens rättigheter, rätten att födas välkomna till ett solidariskt samhälle. Nej, i stället lägger de sten på sten på kvinnornas axlar och ökar skuldbördan och ångesten. Abort är naturligtvis ingenting önskvärt. Däremot kan abort vara nödvändigt och därför måste också den fria aborten få finnas kvar. Nu säger Thorbjörn Fälldin i sitt svar: ”I avvaktan på den pågående utvärderingen har regeringen inga planer på att ändra abortlagen.” Detta svar kan naturligtvis förefalla betryggande men är det inte, tvärtom. Vad innebär, Thorbjörn Fälldin, ”i avvaktan på”? När tre företrädare för de borgerliga partierna, varav två är partiledare och en både partiledare och statsminister, samtliga uttalar sig mot de fria aborterna och därmed bäddar för en reaktionär våg som vill ändra på kvinnornas rättigheter, de rättigheter som vi har kämpat oss till, inger detta oro. Jag tycker, herr talman, att Thorbjörn Fälldin kort och gott skulle kunna ge svar på frågan om regeringen kan tänka sig att ändra den nuvarande fria abortlagstiftningen. Det går att svara ett kort ja eller nej på den frågan, Thorbjörn Fälldin.

Herr talman! Alldeles oavsett vilken inställning man har till den nuvarande abortlagen anser jag det otillfredsställande att nästan var fjärde graviditet avbryts genom abort. Som jag ser det är en abort en nödåtgärd och rymmer etiska problem av en särskild dimension. Det är just den här personliga synpunkten som jag gav uttryck åt i Pingstkyrkan när jag fick frågan. Jag framhöll också att vi håller på med en utvärdering och att lagen inte kommer att ändras innan utvärderingen är klar. Men hävdar man att lagen är perfekt sådan den är i dag, hade man egentligen inte behövt göra någon utvärdering. Eftersom det vid lagens tillkomst rådde enighet om att lagen efter en tid skulle utvärderas, har jag utgått ifrån att det på alla håll måste finnas en öppenhet att ta del av vad man kommer fram till vid denna utvärdering. Om det uppfattas så att den inställning jag gav uttryck åt skulle vara någon annan än min rent personliga, så vill jag särskilt markera att jag gav så raka svar som möjligt, grundade på min personliga uppfattning. Jag tror att detta gällde också de båda andra som yttrade sig i Pingstkyrkan. Det gäller alltså personliga uppfattningar, som vi har gett uttryck åt. Min inställning är att det är fel, alldeles oavsett vilken lagstiftning vi har, att så mycket av ansvaret i detta fall överlämnas på kvinnorna. Det är nog obestridligt att männen i alltför hög grad har lagt ansvaret för preventivmedelsanvändningen på kvinnorna och på det viset smitit ifrån det ömsesidiga ansvaret för att undvika oönskade graviditeter. Det är den grundinställning jag har. Jag har tidigare sagt, och jag vill säga det nu också, att ingen skall tro att man löser sådana här frågor enbart genom att ge en lagparagraf den ena eller andra utformningen. Vad som händer i samhället i sådana här avseenden är i hög grad beroende av vilka värderingar vi som enskilda individer lever med, när vi ställs inför en sådan här situation.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin framhåller att det var hans personliga uppfattning liksom Gösta Bohmans och Lars Leijonborgs personliga uppfattningar som de gav uttryck för i Pingstkyrkan. Nu var naturligtvis samtliga tre där inte i egenskap av Thorbjörn Fälldin, Gösta Bohman eller Lars Leijonborg. De var naturligtvis inbjudna i egenskap av statsminister resp. partiledare och partisekreterare. Thorbjörn Fälldin säger att det inger stor oro att var fjärde graviditet avbryts genom abort. Låt mig då helt kort konstatera några saker som Thorbjörn Fälldin inte kan vara omedveten om. För det första har det totala antalet aborter inte stigit sedan den nya abortlagstiftningen kom till stånd. Tvärtom har antalet aborter i tonårsgrupperna minskat. För det andra har abortfrekvensen mycket litet med abortlagstiftningen att göra. Det går inte att avskaffa aborter med förbud lika litet som en fri abortlagstiftning behöver leda till en ökning. Vad som i stället sker om man skärper bestämmelserna är att antalet illegala aborter kraftigt ökar. För det tredje kan antalet aborter minskas genom förebyggande åtgärder, typ Gotlandsprojektet. Här går regeringen i stället ut och skär ned på just den avdelning i socialstyrelsen som sysslar med de abortförebyggande åtgärderna, H-nämnden. Thorbjörn Fälldin sade att det förelåg enighet i riksdagen om utvärdering en. Det är inte riktigt. Vänsterpartiet kommunisterna fruktade just det som Nr 21 nu har kommit, nämligen att man skulle börja tumma på lagstiftningen. Vi Tisdagen den ville ha en utredning som innebar att samhället stöttade kvinnorna genom 11 november 1980 abortförebyggande åtgärder, gav dem råd och stöd i den stund de tvingades ta till abort. Jag har, herr talman, inte blivit lugnad av Thorbjörn Fälldins svar. Det är klart oroväckande om man från regeringens sida på det här sättet planerar att inskränka på kvinnornas rättigheter. Thorbjörn Fälldin gav inget rakt besked —. ja eller nej — om man tänker göra detta.

Herr talman! För att det inte skall råda några som helst missförstånd vill jag påminna om vad jag säger i slutet av mitt svar: ”I avvaktan på den pågående utvärderingen har regeringen inga planer på att ändra abortlagen.” Det är alltså det besked som jag ger å regeringens vägnar. Men sedan är Eva Hjelmström oroad av att jag på direkt fråga, först av en norsk journalist och sedan i Pingstkyrkan, har redovisat hur jag ser på detta spörsmål. Det kan väl inte vara så att jag därför att jag är statsminister skulle ha kravet på mig att ljuga om min uppfattning i detta avseende, när frågan ställs till mig. Jag gör ju också klart att detta är min personliga uppfattning och hänvisar till att jag i dag har samma grundläggande mening som vid det tillfälle då vi här i riksdagen röstade om abortlagen? Jag tycker inte att det kan behöva råda någon tveksamhet i vare sig det ena eller andra avseendet. Det kan inte behöva råda någon tveksamhet om hur regeringen kommer att handla under den tid som utvärderingen pågår. Det kan heller inte råda någon tveksamhet om vilken personlig uppfattning jag har i denna fråga.

Herr talman! Jag har inte krävt att Thorbjörn Fälldin skall ljuga om sin personliga uppfattning. Däremot tycker jag att den personliga uppfattningen i sig är intressant, eftersom Thorbjörn Fälldin har möjlighet att i regeringen driva den. Men samtidigt är det ju, när Thorbjörn Fälldin får en sådan här fråga, i sin egenskap av statsminister som han svarar. Om inte, skulle det snarast vara fråga om röstfiske. Sedan vidhåller Thorbjörn Fälldin uttalandet: ”I avvaktan på den pågående utvärderingen —— =.” Som jag konstaterade förut, var det just detta som vi fruktade — när man skulle göra en utvärdering av lagstiftningen och inte en utredning om hur man skulle förbättra kvinnornas situation, bl.a. genom att satsa på forskning rörande ofarliga preventivmedel som också män skulle kunna använda. Men när jag går till den debatt som fördes i november förra året, konstaterar jag att dåvarande socialministern Rune Gustavsson och andra företrädare för den borgerliga regeringen gång på gång gick upp och förklarade att beslutet om en utvärdering på intet sätt skulle innebära att man skulle ändra på kvinnans rätt till sin egen kropp, att man skulle inskränka på nuvarande, 2 relativt sett, fria abortlagstiftning. Det har alltså på ett halvår gått så snabbt att olika företrädare för regeringen nu går upp och säger att detta är fullt möjligt. Jag tycker att det var att föra riksdagen bakom ljuset när man fattade detta beslut.

Herr talman! Jo, Eva Hjelmström, jag har fullt klart för mig att så länge jag är statsminister så uppfattar folk det på det sätt som Eva Hjelmström gjort — att statsministern har den och den uppfattningen. Det sade jag också i mitt förra inlägg. Men är då kravet på mig att jag, därför att jag har denna uppgift i vårt samhälle, skall ljuga beträffande min personliga uppfattning? Om Eva Hjelmström tänker över den frågan litet till, så tror jag att hon skall finna att det är ett fullständigt orimligt krav som ställs på den som har uppgiften att vara statsminister. Sedan hoppas jag att vi som har skilda uppfattningar i denna fråga, vilket gäller Eva Hjelmström och mig, också i fortsättningen har respekt för varandras uppfattningar.

Herr talman! Visst bör vi hysa respekt för varandras uppfattningar; det är jag helt överens med Thorbjörn Fälldin om.

Den regering som agerar på det sättet har jag svårt för att respektera och lita på. Herr talman! Samhällets uppgift måste naturligtvis vara att genom lagstiftning och genom en god hälsooch sjukvårdspolitik ge kvinnorna möjlighet att få abort utan att de skall behöva riskera sin ekonomi och sin hälsa — eller sitt människovärde; det sistnämnda är inte minst viktigt. Jag konstaterar att Thorbjörn Fälldin över huvud taget inte har kommenterat det som jag tidigare tog upp här och som han inte kan vara omedveten om, nämligen att vad som nu sprids också via massmedia — att det skulle ha skett en dramatisk ökning av aborterna, att fler kvinnor skulle begå abort nu än tidigare, att de skulle använda aborten som preventivmedelsmetod osv. — det är helt felaktiga uppgifter. Tvärtom har en massa positivt skett sedan den fria abortlagstiftningen kom till.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig när kemirörelsen vid Skoghallsverken kan vänta ett besked i frågan rörande eventuellt uppskov med övergång till kvicksilverfri process. Koncessionsnämnden har i sitt yttrande föreslagit ett tidschema för övergång till kvicksilverfri process vid kloralkaliefabriken i Skoghall som innebär att den andra etappen skall vara genomförd inom en treårsperiod och den tredje etappen inom ytterligare tre år. Regeringen kommer att fatta beslut i ärendet inom de närmaste veckorna. Detta besked har också bolaget fått vid en uppvaktning nyligen.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

Redan 1978 ansökte dåvarande Uddeholms AB om dispens från beslutet 1975 om helt kvicksilverfri bearbetning före utgången av 1980. Man önskade en dispenstid till utgången av 1986. Jag är helt medveten om att den här frågan naturligtvis är besvärlig, inte minst med hänsyn till miljöaspekterna. Ett viktigt önskemål är ju också ett renare Vänerhav och en renare luft. Men nu har två år gått, och regeringen har haft lång tid på sig för överväganden och bedömningar. Bl. a. har ju koncessionsnämnden varit inkopplad och gett sin rekommendation redan i maj 1979: att de äldre kvicksilvercellerna skall vara utbytta före utgången av år 1982, att fabriken skall vara helt kvicksilverfri före utgången av 1985 och att kvicksilverutsläppen skall begränsas. Som jag sagt i min fråga och som framgår även av svaret har det varit en del uppvaktningar i ärendet. Det finns en del förbehåll när det gäller en från bolagets sida positiv vilja att övergå till en helt kvicksilverfri process. Dessa synpunkter har också kommit fram vid uppvaktningar hos planministern från Hammarö kommun och fackföreningarna vid kemidivisionen. Man har naturligtvis betonat kemidivisionens betydelse i sysselsättningshänseende men också framfört att bolaget bör beviljas det statsbidrag på 17,5 milj.kr. som man sökte i samband med försöksanläggningens uppförande 1975-1977. Vidare har man betonat att någon utbyggnad enligt kvicksilvermetoden inte bör tillåtas vid någon annan planerad fabrik. Herr talman! Jag kan naturligtvis inte vänta mig något utförligare besked av jordbruksministern i dag, men jag vill säga att jag i stort delar den uppfattning som framförts av företaget, kommunen och facket. Jag tolkar jordbruksministerns hänvisning till koncessionsnämndens beslut som ett ja till en relativt lång dispenstid, och det är bra eftersom det är väldigt svårt för ett så stort företag att vända hela inriktningen så att säga. Till sist bara en fråga: Delar jordbruksministern rent principiellt — jag begär inte annat — min uppfattning att företag bör behandlas så lika som möjligt när det gäller tillåtelse till kvicksilverutsläpp?

Herr talman! Svaret på den sista frågan är ja. Statsbidragsfrågan kommer att avgöras samtidigt med koncessionsärendet. Jag beklagar att ärendet har tagit lång tid, men det är så att beslut i stora och svåra ärenden ibland kan komma att ta längre tid än som är önskvärt. Behandlingen kan i vissa fall också påverkas av andra ärenden. Men det viktiga är kanske ändå inte att ärendet tagit lång tid utan att beslutet ur Skoghallsverkens, de anställdas och miljövårdens intressen blir så bra som det över huvud taget är möjligt. Det är många intressen som här skall vägas samman, och det är en av anledningarna till att det har tagit tid. Jag anser att det får ta den längre tiden om man därigenom blir säker på att man kommer fram till ett så bra beslut som över huvud taget är möjligt, och det hoppas jag att vi skall göra. Vi kommer att fatta ett beslut i regeringen inom de allra närmaste veckorna.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern särskilt för de här senaste förtydligandena. Jag tolkar det så att om slutet blir gott så är allting gott. Jag ser detta som ett positivt besked. Jag hoppas att det verkligen skall bli en positiv handläggning såväl när det gäller dispensgivningen som när det gäller en eventuell bidragsgivning. Med tanke på alla de beslut som regeringen och kanske framför allt riksdagen har fattat när det gällt bidrag till olika företag, så skulle det här verkligen vara ett väl motiverat bidrag, en hjälp till självhjälp åt ett företag som ändå har framtiden för sig och som har egen livskraft. Att jag ställde en fråga om lika behandling av olika företag beror naturligtvis på att det, som jordbruksministern vet, finns andra företag som släpper ut mycket kvicksilver och att det finns andra företag som också vill bygga nytt. Jag tycker att man då i första hand skall värna om de företag som redan finns och göra allt vad man kan för att få till stånd en tillverkning som ger så litet negativa miljöeffekter som möjligt. Men jag slutar som värmländska och säger: En får tacke! Jag tolkar det här beskedet som positivt.

Fru talman! Det fanns en tid när det ansågs att JO:s ämbetsberättelser inte skulle diskuteras eller kommenteras i kammaren. Den tiden är nu förbi. Och det är bra. JO-berättelsen bör nämligen inte ses som en intern angelägenhet för enbart konstitutionsutskottet. Den är något som angår alla ledamöter. Den angår i än högre grad medborgarna, som skall leva under de rättsförhållanden som ombudsmännen granskar. Därför är en diskussion i kammaren om dessa ting en vinst ur demokratisk synvinkel. Den förut rådande tystnaden kring J O-berättelsen — som jag gissar snarast bör ha känts en aning frustrerande för våra ombudsmän — hade sina skäl. Det hävdades, att riksdagen inte skulle överpröva JO, att riksdagens förtroende för sina ombudsmän skulle tas upp i annat sammanhang. Detta var inte tankegångar för vilka man kunde åberopa något stöd i grundlagen. Det är därför bra att det har blivit erkänt att det står riksdagen fritt att diskutera ombudsmännens berättelse. Det handlar ju nämligen inte alls om att vi skall överpröva några JO-beslut. Ärendena som sådana är en gång delegerade till JO och skall så förbli. När man som riksdagsledamot kan ha en annan mening än JO eller på annat sätt ha anledning kommentera berättelsen, så är det främst därför att lagstiftarna har en helt annan roll än ombudsmännen. De senare skall granska ett enskilt ärendes rättsliga karaktär och innehåll och fälla omdömen därom. Lagstiftarna har däremot att beakta mer övergripande och principiella politiska aspekter på förhållanden inom förvaltningen. Kort sagt: Det förhållandet att riksdagen har valt ombudsmän befriar oss inte från skyldigheten att tänka själva i de övergripande rättsfrågorna. JO-berättelserna är intressant material. De är inte mindre intressanta därför att man, som i år, inte har sett någon direkt anledning att motionerai Nr 22 ärendet. Det är främst på tre områden vi från vpk menar att riksdagen har anledning — 12 november 1980 att vara vaksam. På dessa områden har både årets och delvis också tidigare års JO-berättelser presenterat stoff som är särskilt värt att uppmärksamma. — Justitieombuds Orsaken till detta är att det illustrerar praxis och anda inom viktiga — männens verksamförvaltningsområden. Och de avslöjar att det inom dessa områden ingalunda het är så välbeställt. Ett slående intryck gäller t. ex offentlighetsoch sekretessområdet. Gång på gång noterar man när man läser JO:s material, att offentlighetsprincipens innebörd är dåligt beaktad ute på många förvaltningar, ja, t.o.m. att den inte alls är förstådd på rätt sätt. Tjänstemän högt upp i hierarkin uppvisar de mest besynnerliga varianter av den gamla preussiska maximen att vad som inte uttryckligen är tillåtet alltid är förbjudet. De har inte rätt förstått offentlighetsprincipens karaktär av överordnad regel. Och detta slår igenom i praktiken på ett ibland oroväckande sätt. Det är något som riksdagen i högsta grad har skäl att uppmärksamma. Vi har skäl att uppmärksamma det därför att det finns en helt ny sekretesslagstiftning, som tyvärr förbigår viktiga problem — något som vpk påtalade i samband med sekretesslagens behandling här i kammaren nyligen. Vi har också att emotse växande problem på detta område i och med den utbredda datoriseringen. Här hotar en allt påtagligare urholkning av viktiga medborgerliga rättigheter, om inget initiativ i motsatt riktning tas från riksdagen. JO-berättelsen ger oss på denna punkt viktigt åskådningsmaterial. Det andra området är skatteområdet. Där råder av allt att döma en kaotisk rättspraxis och en attityd som JO i fjorårets berättelse såg sig föranlåten att karakterisera som ”nedslående”. Det viktigaste är att denna praxis drabbar de vanliga inkomsttagarna, de som inte har råd att föra processer eller hålla sig med egna skattejurister. Vad som har inträffat under åren tycks vara att skattemyndigheterna alltmer upphört att tillse att deklaranten får sin rätt och i stället mer och mer företrätt den rollen att man skall vara någon sorts kronans advokat. Följden är att tvivelaktigheter och orättvisor smyger sig in i taxeringen. Den attityden sprider sig att det blir deklarantens egen sak att söka rättelse om han eller hon inte är belåten med taxeringsbeslutet. Detta måste ju karakteriseras som en klar upplösningstendens. Varje medborgare skall ha rätt att bli behandlad enligt lagstiftarens avsikt och på ett rättvist sätt. Rättvisan skall inte bero av huruvida man underkastar sig långvariga, tidsödande överklaganden, alltmedan de tvivelaktiga besluten i första instans fortfar att gälla. Här är ett missförhållande som med sin smygande karaktär påkallar statsmakternas uppmärksamhet och initiativ. Det tredje området gäller tvånget inom psykiatri och nykterhetsvård. Här gör JO flera tänkvärda observationer. Det framgår att de som är ansvariga för detta tvång tydligen lätt får en felaktig inställning. De visar en benägenhet att tillgripa åtgärder, vilka inte står i rimlig proportion till vad saken i det praktiska fallet gäller. De har med andra ord en rundhänt inställning till 29 tvångsingripanden och tvångsåtgärder mot människor. Detta är ett ytterst farligt fenomen. Vi får senare tillfälle att under dagen diskutera denna sak när det gäller psykiatrin. Men det är värt att redan nu notera hur JO ställer sig kritisk till den inställning som finns ute på olika institutioner. Att utöva fysiskt tvång, att upphäva människors rörelsefrihet och integritet till person, är en ytterst allvarlig åtgärd. Den skall man se på med försiktighet och i en restriktiv anda. Men det som framkommer tyder faktiskt på en annan inställning. Det är verkligen något riksdagen borde besinna. Alltför länge har man inom denna sektor av samhället fått vänta på en grundläggande lagreform, som gör upp med en föråldrad människooch rättsuppfattning. Det är därför att hoppas att årets JO-berättelse också på den punkten blir ett memento — och ett verksamt memento — för riksdagen. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Fru talman! Jörn Svensson hade inget särskilt yrkande. Jag ber för min del att få yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande, där vi säger att den av utskottet företagna granskningen av justitieombudsmännens verksamhet ej har gett anledning till något särskilt uttalande från utskottets sida. I övrigt vill jag göra bara ett par kommentarer till Jörn Svenssons anförande. Det är givet att man med utgångspunkt från skilda händelser och skilda dokument kan finna anledning till kritik mot hur rättssystemet fungerar i olika avseenden. Och ett av skälen till att vi har JO är just att vi genom JO-ämbetet har en kanal för övervakning av rättssäkerheten. Den är en kanal bland många andra, men en viktig sådan. Jag noterade av Jörn Svenssons anförande i dag att han, kanske till skillnad mot vad han har sagt tidigare, nu tycks ha en hög uppskattning av JO:s arbete och att han menar att JO:s konstateranden kan vara en utgångspunkt för ytterligare debatt i angelägna rättsfrågor. Vpk har ju tidigare ansett att JO-ämbetet inte var särskilt värdefullt, och man har t.o.m. föreslagit att det skulle avskaffas.

Fru talman! Det finns ingen större anledning för mig att i detta sammanhang söka sak med Bertil Fiskesjö. Jag vill bara göra den stillsamma noteringen att när vi har varit kritiska till JO-ämbetet, så har det varit en kritik som har riktat sig mot dess effektivitet. Vi har menat att JO-ämbetet på sikt måste omformas eller ersättas med någon annan typ av övervakande och Nr 22 granskande instans som har andra resurser och som på ett mer systematiskt sätt följer upp det oerhörda flöde av lagar som kommer ut i det svenska samhället och som inte alltid tillämpas på rätt sätt. Det har alltså inte varit granskningsinstitutionen eller granskningsfunktionen som sådan vi har riktat oss emot — det vet Bertil Fiskesjö mycket väl — utan kritiken har gällt att samhällsutvecklingen i viss mån har passerat det stadium när en institution av den klassiska karaktär som JO-ämbetet har är tidsenlig och att en förstärkning och en systematisering av riksdagens rättsliga granskning i stället vore nödvändig. Det är detta som är innebörden av det här talet om att vi skulle vilja avskaffa JO.
Fru talman! Vi är naturligtvis ense om att alla rättsövervakande organ bör vara så effektiva som möjligt, och det gäller självfallet även JO, men jag har svårt att se hur man skulle kunna effektivisera ett organ genom att avskaffa det.
Fru talman! Nu talar Bertil Fiskesjö mot bättre vetande. Vårt förslag innebar också att JO-ämbetet skulle omformas till en mer kvalificerad instans, som skulle vara mäktig en mycket mer systematisk och fortlöpande uppföljning av det allmänna rättstillståndet i landet. Det var alltså inte fråga om att vi ville avskaffa någonting som inte samtidigt skulle ersättas med något annat.

Fru talman! Under en lång följd av år har vi från vpk:s sida väckt det förslaget här i riksdagen, att bilen skall betraktas som tekniskt hjälpmedel för handikappade och upptas på hjälpmedelsförteckningen. Lika många gånger som vi har framställt förslaget har det behagat socialförsäkringsutskottet att yrka avslag på det. Så gör utskottet även denna gång, tydligen i den trygga förvissningen om att det fortfarande är drygt en och en halv månad kvar innan handikappåret börjar. Utskottet hänvisar till bilstödskommittén, som i snart två år har arbetat med frågan om bilstöd till handikappade. Enligt direktiven skall kommittén ge frågan en allsidig belysning. Detta har kommittén tolkat så, att det är fritt fram att sitta och segdra frågan i några år, så att regeringen slipper lägga fram 31 några förslag. Man är väl vis av skadan från HAKO-utredningen, som under flera år låg och samlade damm i departementens hyllor och var till ständig förtret, därför att regeringen blev påmind om dess existens, inte minst från handikapporganisationernas sida. Det förefaller uppenbart att bilstödskommittén har tillsatts för att blockera frågan. Ser inte Börje Nilsson och andra socialdemokrater i utskottet det här som en förhalning? Att berörda handikappade gör det känner Börje Nilsson säkert till. Frågan om bilstöd till handikappade är ju ingen stor, komplicerad fråga, även om den är nog så viktig för de handikappade som berörs. Det principiella ställningstagandet måste gälla om bilen, rent praktiskt, kan betraktas som tekniskt hjälpmedel. Vi vet att den är ett hjälpmedel, och teknisk är den ju också så länge den inte har vuxit ihop med människans kropp. Vi vet också att den för många är det bästa hjälpmedlet för att klara transporter. För många är den oumbärlig. När vi nu på nytt har framställt förslaget om att bilen skall betraktas som tekniskt hjälpmedel, har det naturligtvis skett i vetskap om att bilstödskommittén arbetar och att utskottet skulle hänvisa till detta. Men vi har ändå velat lägga fram förslaget, bl.a. för att hjälpa kommittén på traven genom ett uttalande från riksdagen i själva principfrågan. Därmed skulle kommittén kunna ägna sig åt de tekniska lösningarna och avgränsningarna, och ett konkret förslag skulle snart kunna läggas på riksdagens bord. I motionen tar vi, fru talman, också upp ett förslag om att biltelefon skall betraktas som tekniskt hjälpmedel för handikappade. Detta är i viss mån en konsekvens av kravet att bilen skall betraktas som tekniskt hjälpmedel. Den som inte själv, eller bara med svårighet, kan förflytta sig från sin bil måste ju ha något annat sätt att komma i kontakt med sin omgivning. Det är inte rimligt att de höga kostnader som i dag är förknippade med biltelefon skall läggas på den enskilde. Och även om vissa bidrag utgår för installation, återstår driftkostnaderna på 3:50 kr. per minut. Detta kan innebära att den handikappade inte anser sig ha råd att använda hjälpmedlet. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionen 1979/80:1883.

Fru talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 3 behandlas några motioner på handikappområdet som ingalunda är nya för riksdagen. De har varit föremål för behandling tidigare i olika omgångar men har då av skilda anledningar avvisats. Detta gäller särskilt motionerna om driftkostnaderna för biltelefon för handikappade bilförare samt utveckling av tekniska hjälpmedel. Efter både långa och ingående diskussioner i utskottet om de förslag som ryms i motionerna har vi i utskottet kommit fram till positiva lösningar, som också samtliga ledamöter ställer sig bakom. Enigheten i utskottet är naturligtvis utomordentligt glädjande i en tid då sparplaner och andra åtgärder slår hårt mot gravt handikappade personer. Beträffande motion 1167, som jag har väckt, är att säga att utskottet har tillstyrkt den begärda översynen av utveckling av tekniska hjälpmedel. Översynen bör, som utskottet skriver, inriktas på en kartläggning av Nr 22 marknadsutbud, produktionsförhållanden och resurser för anpassning av hjälpmedlen i fråga, ävensom av konsumenternas behov av förändringar. En kartläggning av forskningen på området är också angelägen. I översynen bör vidare ingå att bedöma behovet av nya eller ändrade produkter, föreslå — Tekniska hjälpförändringar i nuvarande hjälpmedelssortiment och i forskningens inriktning — medel till handimed utgångspunkt i konsumenternas önskemål. Till sist säger utskottet beträffande denna motion att översynen lämpligen bör ske under medverkan av främst handikappinstitutet, STU och berörda handikapporganisationer. Detta sista bör garantera att vi får en grundlig översyn av hjälpmedlen, vilket många instanser och många människor kräver och vilket också är nödvändigt för att handikappade skall kunna fungera bättre i framtiden och leva så självständigt som möjligt. Frågan om avgifter för biltelefon har utretts under flera år i mitten av 1970-talet. Kommunikationsministern avskrev emellertid ärendet 1979 med hänvisning till att driftkostnader för biltelefon skulle täckas genom handikappersättningen. Som jag ser det är det inte möjligt att genom denna ersättningsform, såsom den fungerar i dag, få täckning för de stora kostnader som enskilda handikappade har för sin biltelefon. Det är anledningen till att viiår på nytt behandlar en motion i frågan, och den här gången har motionen haft större framgång än förut. Det beror dock slutligen på regeringen om vi äntligen, efter många års utredande och motionerande, kan nå en lösning i en för många människor angelägen fråga. Biltelefonen är helt nödvändig för att skapa säkerhet och självständighet i trafiken för handikappade personer. Men avgiften får inte sättas högre än att den enskilde har råd att hålla sig med denna anordning. Utskottet anvisar två vägar för att lösa frågan när det gäller biltelefon. För egen del vill jag ändock förorda samma modell som är aktuell för texttelefoner åt döva och hörselskadade, nämligen att kostnaderna tas in i televerkets normala budget. Det rymmer en mycket viktig princip på handikappområdet, som säger att finansiering av åtgärder på handikappområdet skall ske på samma sätt som för övriga medborgare i samhället. Den principen är tidigare accepterad av riksdagen. När det gäller texttelefon för döva, som egentligen inte berörs i det här betänkandet, vill jag ändå säga några ord, eftersom det finns en viss likhet mellan texttelefon och biltelefon. Tydligen är regeringen och televerket oense om hur finansieringen skall ske. Det gör att ingenting händer. Enligt ett DN-referat i söndags ställer handikapporganisationerna frågan: Hur skulle Thorbjörn Fälldin och övriga statsråd reagera om era telefoner varit avstängda sedan den 1 juli? Detta är vad som drabbat landets döva och svårt hörselskadade. Fördelningscentralerna för samtal mellan texttelefoner och vanliga apparater har upphört med sin verksamhet. Statsrådet Elisabet Holm hävdar slutligen, enligt artikeln, att televerket skall stå för kostnaderna. Televerket vägrar och kräver ett särskilt anslag av regeringen. Jag är alltså rädd för att biltelefonen hamnar i samma situation som texttelefonen. Som jag ser det måste regeringen visa handlingskraft och säga 33 ifrån hur det skall vara här. Jag hoppas också att avgiftsfrågan vad gäller såväl texttelefon åt döva och hörselskadade som biltelefon åt gravt rörelsehindrade bilförare löses snabbt och att överkostnaderna kan täckas på det sätt som jag tidigare anfört — att televerket får bära de kostnader som kvarstår efter det att man tagit ut rimliga avgifter på samtalen. Eivor Marklund talade i sitt inlägg om vpk-motionen, där man föreslår att biltelefonen skall betraktas som tekniskt hjälpmedel. Jag finner att utskottet har kommit fram till en bättre lösning. Problemet i dag är inte att anskaffa en biltelefon — den får man gratis via AMS. Problemet är avgifterna, som är mycket höga. Jag finner att den positiva lösning utskottet kommit fram till är bättre än vpk:s förslag. Jag tycker alltså att vpk bör kunna ansluta sig till den. När det gäller bilstödet till handikappade är det riktigt att det har framförts en kraftig kritik mot detta ute i landet. Efter många års kamp från handikapprörelsen och från olika ledamöter här i riksdagen fick vi slutligen fram en statlig utredning om bilstöd för handikappade, bilstödskommittén. Det är väl vanligt att man avvaktar utredningar. Jag tycker nog att vpk:s förslag inte leder snabbare fram till en lösning. Utredningen har arbetat i två år, och det är väl en normal tid. Utredningen planerar att lägga fram ett förslag till våren 1981. Jag hoppas att man vid det tillfället verkligen kan lösa frågan om bilstöd för gravt handikappade personer. Den frågan är ofantligt viktig för många människor. Det kan jag också intyga. Jag vill slutligen, fru talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! När man hör Börje Nilsson tycks det inte vara mycket som skiljer oss åt, och det noterar jag med glädje därför att jag mycket väl känner till Börje Nilssons verksamhet för de handikappade. Men det kanske ändå fanns litet grand av den där inställningen att förslag från vpk skall man väl inte behöva ta så mycket hänsyn till. Den inställningen tycker jag att Börje Nilsson skulle ta och ändra. Jag pratade inte alls så mycket om biltelefonkostnaderna ur installationssynpunkt. Jag påpekade, precis som Börje Nilsson, att man kan få bidrag till dem. Men det är ju driftkostnaderna det gäller. Börje Nilsson säger att utskottet har ett bättre förslag än vad vi har. Men vad det handlar om är ändå att Börje Nilsson tillsammans med övriga ledamöter av utskottet har skrivit under meningen att utskottet inte nu är berett att förorda någon bestämd lösning. Samtidigt erinrar Börje Nilsson om att frågan har utretts under lång tid på 1970-talet. Vad är det som säger att det går snabbare nu därför att enskilda ledamöter uttalar en förhoppning om en snabb lösning? Hade det inte varit en styrka för dem som handlägger dessa frågor att det hade funnits ett uttalande från riksdagen? Detsamma gäller frågan om att ta med bilen på förteckningen över hjälpmedel för handikappade. O.K., Börje Nilsson, vpk:s förslag kanske inte skulle leda till någon snabbare lösning. Men kan vi då inte vara överens om att ett uttalande från riksdagen skulle leda till en snabbare lösning — skulle innebära en stimulans Nr 22 för utredningen att lägga på ett extra kol i jobbet? Onsdagen den
Fru talman! Jag nonchalerar inte vpk:s motion. Givetvis måste man ta — Tekniska hjälphänsyn till alla goda förslag. Det gör vi också i utskottet. Men vi har efter — medel till handimånga och långa överläggningar äntligen fått enighet i utskottet. De borgerliga ställer upp på motionerna. Då tycker jag det är viktigt att gå fram på det sätt som utskottet föreslår. Det leder till framgång. När det gäller texttelefon och andra hjälpmedel är ju meningen att riksdagen skall ge regeringen till känna vad.utskottet har anfört. Det är den vägen utskottet kan gå. Jag tror att vi får det bästa resultatet genom att bifalla utskottets förslag. Det är möjligt att regeringen vill förhala frågan om bilstöd till handikappade, men vi skall se till att det inte sker.

Fru talman! Jag är ganska övertygad om att ingen vill förhala de här frågornas lösning. Det är också riktigt som Eivor Marklund säger, att det nog inte är så värst mycket som skiljer oss åt i de här frågorna. Jag vågar liksom Börje Nilsson försäkra Eivor Marklund att vi i utskottet har tagit precis lika allvarligt på samtliga de motioner som vi haft att behandla, oavsett vilka som har undertecknat dem — de är f. ö. till stor del sammanfallande. Det är kanske ovanligt att det uppstår en liten debatt i kammaren i anslutning till helt enhälliga utskottsbetänkanden. Denna gång tror jag det beror på att vi i utskottet genomgående har betraktat de här frågorna som så viktiga att vi har velat ge dem en extra understrykning genom att också offentligt i kammaren tala om vad det handlar om. Eftersom dessa saker är väldigt svåra att hålla i och tekniskt och administrativt är komplicerade och besvärliga, är det kanske inte underligt att lösningarna ibland tar sin tid. Jag tror emellertid att det nu råder en rätt allmän enighet även här i riksdagen om den princip som Börje Nilsson nämnde, att åtgärder på olika områden till tjänst för handikappade normalt bör finansieras inom området i fråga. Det är det vi menar när det gäller texttelefoner och biltelefoner. Vi är också då och då överens om att göra avsteg från denna princip. Framför allt när det visar sig praktiskt omöjigt att någorlunda snabbt komma fram på den vägen har vi varit beredda att göra särinsatser för särskilda grupper som det annars skulle vara svårt att få in. Här anser jag att det inte behöver vara särskilt svårt. Biltelefoner är verkligen inte någonting som dräller omkring utefter vägarna i tusendetal. Ganska få av dem som har handikappbil har glädje av biltelefon. Det är därför inte någon ekonomiskt oöverkomlig fråga för en gigant som televerket — det skulle knappast märkas i verkets finansiering, bara man väl finner vägar att ta in det. Och det är för mig, och som jag tror de flesta av oss, en självklarhet att detta är den rätta vägen att gå och att det inte finns anledning att göra något 35 avsteg från den principen. När det gäller den tekniska utvecklingen av handikapphjälpmedel tror jag det är bra om vi får en översyn av den. Vi har i utskottet inte avsett att tillsätta någon stor parlamentarisk kommitté för att jobba i åratal med detta, utan det finns redan organ som kan göra den översynen. Man bör vara strategiskt mycket medveten och sätta in översyn och undersökningar på rätta ställen. Det finns en lucka i vår organisation här. Den luckan finns mellan handikappinstitutet och styrelsen för teknisk utveckling. Nya saker som kommer fram och nya tekniska lösningar passerar ofta någon av dessa organisationer eller båda organisationerna. I verkligheten gör handikappinstitutet sakutredningen och prövar de uppslag till nya tekniska lösningar som kommer fram, medan det är styrelsen för teknisk utveckling som har pengarna och som fattar besluten — på föredragning från handikappinstitutet, kan man enkelt säga. Men där finns en spärr eller en lucka, vilket man vill kalla det, eftersom styrelsen för teknisk utveckling som sin huvuduppgift har någonting alldeles annat än att sörja för tillkomsten av nya handikapphjälpmedel. STU:s uppgift är ju att främja svensk industri. Därför har man där ett par kriterier som man följer i sin verksamhet: man stöder i princip inte andra projekt än sådana som bedöms kunna bli kommersiellt lönsamma, och man stöder inte andra projekt än sådana som innebär en inte alltför obetydlig grad av teknisk innovation. Det kan alltså tänkas — och det händer — att det från handikappinstitutet kommer ett förslag om att stödja ett utvecklingsprojekt. Styrelsen för teknisk utveckling måste kanske då svara nej av ettdera av dessa båda skäl. Antingen säger man: Detta är inte någonting som är för industrin kommersiellt lönsamt, det är alltså inte ”vårt bord”. Eller också säger man: Den utvecklingsgrad, jämförd med vad vi redan har eller som redan är känd och som det här är frågan om, är för låg, och det är för litet avinnovation över förslaget, och därför ligger det utanför vårt ansvarsområde. Det har vid flera tillfällen funnits idéer om att man skulle förenkla detta. Sedan kort tid tillbaka har handikappinstitutet en nyorganiserad egen avdelning för just forskning och teknisk utveckling. Det är möjligt att den lösning man kan komma fram till är att flytta över beslutsrätten och dispositionen av de 6-7 milj.kr. om året som det hittills gäller från styrelsen för teknisk utveckling till handikappinstitutet. Jag tror mig veta att styrelsen för teknisk utveckling inte har någon invändning mot detta; den vill nog gärna slippa ifrån en del sådana ärenden i varje fall. Jag har bara velat nämna dessa saker såsom exempel på konkreta frågor som man kan ta upp vid en översyn och där man kan förvänta sig en förbättring. Åtminstone i en del fall är den ganska lätt att åstadkomma. I andra fall är den besvärlig. Jag tror också — om jag får säga det till sist, fru talman — att mitt i den otålighet som vi alla känner och mitt i den vilja att förbättra situationen på hjälpmedelsområdet, som tar sig uttryck i sådana här enhälliga förslag från ett utskott och som är en del av förklaringen till enigheten, finns en medvetenhet om att vi ändå är bra på väg och har en bra grund att stå på i Sverige. Jag tog mig i utskottet friheten att säga att samtidigt som vi kritiserar Nr 22 och vill förbättra, så är vi ändå medvetna om att Sverige sannolikt har Onsdagen den världens i särklass bäst fungerande organisation för försörjningen med 12 november 1980 handikapphjälpmedel. Det är viktigt att komma ihåg det också. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, och det finns punkter där vi har allvarliga brister som kan undanröjas, och det är det vi enhälligt försökt åstadkomma.
Fru talman! Jag vill bara i korthet notera att Nils Carlshamre vill framhålla att en t.o.m. liten diskussion i kammaren är ett slags betoning av frågans vikt. Eftersom vpk, som Nils Carlshamre vet, står utanför utskotten, är detta vår väg att ytterligare argumentera för de förslag som vi väcker i motioner. Kanske kan ändå. o. m. den här lilla diskussionen, liksom den votering som jag kommer att begära, ge de människor som med verkligt stort intresse följer vad som händer här i riksdagen i deras frågor ett visst stöd för att med ännu större kraft hävda sina krav. Får diskussionen här den betydelsen har vi gjort nytta i dag.
Fru talman! Det är utomordentligt bra att Eivor Marklund på detta sätt vill ge frågan en extra betoning. Börje Nilsson och jag har velat hjälpa fru Marklund att få den att framstå med all den tyngd som en riktig riksdagsdebatt kan åstadkomma. Vi är helt överens på den punkten.

Fru talman! Det råder stor politisk enighet i vårt land om att vi befinner oss i en besvärlig ekonomisk situation. Vi har därför större anledning än någonsin att försöka diskutera hur vi bäst använder samhällets resurser. Vårt sociala trygghetssystem tar i anspråk en mycket stor andel av statens 37 ekonomiska tillgångar, och vi kan inte undgå att ställa vårt trygghetssystem under debatt. Vi är helt enkelt skyldiga att fråga oss om vi använder resurserna på bästa möjliga sätt. Vi bör fråga oss om det verkligen är de grupper som bäst behöver stödet som får det och kanske t.o.m. om vi har byggt upp ett socialt trygghetssystem som i vissa avseenden ökar klyftorna mellan olika människor. Under senare år har det pågått ett arbete i syfte att förbättra vårt sociala trygghetssystem. För att undvika missförstånd vill jag inledningsvis också understryka att jag tror att socialpolitiska samordningsutredningens förslag är ett steg i rätt riktning. Genomförs de principskisser som utredningen arbetar fram, blir vi sannolikt kvitt en del av det som vanligt folk upplever som byråkratiska gränser mellan olika bidragsoch försäkringsformer. Tyvärr begränsades utredningens ekonomiska ramar så snävt att man inte på allvar kunde analysera förutsättningarna för en förbättrad grundtrygghet. Det är detta problem som vi från centerns sida vill uppmärksamma dels genom motion 1868, dels genom den reservation som vi fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7. Låt mig därför snabbt gå över till en mycket konkret analys av hur människorna i vårt samhälle berörs av vissa trygghetsreformer. För att börja med sjukförsäkringen så kommer ingen ifrån att skillnaderna i ersättning till dem som blir sjuka är mycket stora. För dem som ligger högst på inkomstskalan kan en årsersättning bli omkring 100 000 kr. Däremot får hundratusentals människor här i landet nöja sig med 8 kr. per dag vid sjukdom. Man måste då fråga sig om det finns några sakligt bärande och starka motiv för att det skall finnas en skillnad i sjukersättningen mellan olika människor på omkring 100 000 kr. Man måste fråga sig: Gör de hundratusentals människor som tvingas nöja sig med 8 kr. per dag ingen samhällelig insats? Svaret blir: Jo, visst gör de det. En mycket stor del av dessa ägnar sig åt vårdarbete. Det kan gälla de egna barnen. Det kan gälla insatser för gamla föräldrar eller sjuka anförvanter. Ingen kan ifrågasätta det samhällsnyttiga i dessa insatser. Samhället borde i dagens kärva ekonomiska läge visa stor tacksamhet mot alla dem som inte övervältrar detta vårdansvar på samhällets institutioner. Skulle man göra det skulle samhällets kostnader snabbt bli flera hundra kronor per dygn i de enskilda fallen. Ingen borde heller kunna bestrida det samhällsnyttiga i dessa människors arbete. Just därför är det inte så egendomligt om alla de människor som får klara sig med 8 kr. vid sjukdom känner sig djupt diskriminerade av samhället. Ett annat skäl till att människor får nöja sig med 8 kr. per dag är bristen på arbete i olika delar av landet. Samhället har helt enkelt inte klarat av uppgiften att uppfylla den mest väsentliga av de mänskliga rättigheterna, nämligen att ge alla rätt till ett avlönat arbete. Trots att socialdemokraterna hade makten i över 40 år så klarade de inte den uppgiften. Och i ärlighetens namn måste jag säga att även andra regeringar tycks ha svårt att göra det. Denna brist på arbete kan knappast vara ett godtagbart skäl till att dessa människor skall ha en genant låg ersättning vid sjukdom. En ersättning på 8 kr. per dag räcker knappast till de allra enklaste sysslorna, som måste göras Nr 22 även vid sjukdom. Det talas ofta om rättvisa och jämlikhet i vårt samhälle, men i fråga om sjukförsäkringen finns det verkligen goda skäl att göra det. Alla rättviseskäl talar för att de människor som i dag får klara sig med denna låga sjukersättning borde få en anständigare grundtrygghet vid sjukdom. Det är de verkligen värda. En kritisk granskning av vårt pensionssystem visar också på brister. Vi upplever allt fler fall i det här landet där exempelvis kvinnliga folkpensionärer förlorar sitt pensionstillskott. Det beror på att detta standardtillägg fått en byråkratisk knytning till ATP-systemet. Kvinnor vars män avlider drabbas av denna obegripliga och fullständigt orättfärdiga minskning av sin folkpension. Dessa människor plågas av att ha förlorat en av sina närmaste, och samtidigt bestraffas de med att förlora ett pensionstillskott på omkring 6 000 kr. Något sådant bortfall av pension kan inte pensionärer med 100 000 kr. i pension råka ut för. Det finns dock politiker som hävdar att dessa bättre ställda pensionärer bör kompenseras t.ex. när spritpriserna höjs. När nu samhället inte har någon direkt växande kaka att fördela mellan människorna borde det vara de bättre ställda grupperna som visade solidaritet mot de sämre ställda. Det är ju ändå kroppsarbetarna som haft de låga inkomsterna — de vanliga arbetarna och småföretagarna — som också får acceptera en relativt låg ATP-pension. Det är de människor som tvingats leva med slitsamma, smutsiga och i många fall farliga jobb som får de sämsta pensionerna. Det är svårt att motivera ett pensionssystem som ger den sämsta tryggheten för jobb som de flesta människor inte vill ha. LO har uppmärksammat det förhållandet att de sämst ställda missgynnas av ATP-systemet, och man söker nu finna former som bättre leder till en utjämning. Det är ett bra initiativ från LO:s sida. Det borde ha varit en styrka för LO om även riksdagsmajoriteten hade ställt upp bakom vårt krav på en bättre grundtrygghet. Hur behandlas då småbarnsföräldrarna inom ramen för föräldraförsäkringen? Den som har hög inkomst gynnas även i det här avseendet. För föräldrar som ligger högst på ersättningsskalan ger föräldraförsäkringen uppemot 70 000 kr. per år i ersättning. För andra föräldrar ger samma försäkring mindre än 10 000 kr. För exakt samma vårdinsats är det alltså en inkomstskillnad på omkring 60 000 kr. De föräldrar som får nöja sig med 10 000 kr. måste fråga sig om de inte har samma kompetens, om de inte har samma förmåga att ta hand om sina barn, när samhället värderar deras vårdinsatser så här lågt i förhållande till andra föräldrars. Det finns nog ingen politiker som på fullt allvar vill påstå att de föräldrar som får 70 000 kr. av föräldraförsäkringen skulle vara bättre föräldrar än de som ligger lägst på ersättningsskalan och som får det sämsta utbytet av föräldraförsäkringen. Det trista när det gäller dessa skillnader är att de föräldrar som får nöja sig med en grundersättning på 37 kr. per dag i regel inte har kunnat få ett avlönat arbete. Rätt ofta gäller detta kvinnor. Men det är fel att dessa skall bestraffas 39 för att de saknar arbete även när de vårdar sina barn. Det är omöjligt att finna ett enda vettigt skäl till att samhället värderar vårdarbete så olika. Det är förmodligen helt osannolikt att en privat arbetsgivare skulle våga eller kunna värdera samma arbete så olika som samhället gör inom föräldraförsäkringen. Som politiker borde vi skämmas över att vi skapat en reform som ger en inkomstskillnad på ungefär 60 000 kr. för samma vårdinsats. Vårt samvete borde säga oss att vi så snabbt som möjligt skulle söka genomföra reformer som gav en större rättvisa. Även när det gäller den barnomsorg som samhället svarar för fördelas resurserna väldigt olika mellan barnfamiljerna. Ungefär 17 9o av föräldrar med barn under sex år får sin barnomsorg subventionerad av samhället med 40 000-50 000 kr. per år. På daghem med låg beläggning är kostnaden per barn sannolikt betydligt högre. Vilket samhällsstöd får då föräldrarna till de omkring 500000 barn under sex år som inte får någon kommunal barnomsorg? I praktiken ingenting, utöver barnbidraget. De får däremot hjälpa till att med sina skattemedel finansiera den rätt dyra institutionsvården för de 17 96 av barnen som har plats på daghem. De får dessutom finna sig i att leva med en köpkraft som i många fall är väsentligt mycket lägre per familj än den är för de barnfamiljer som har förmånen att få barnomsorg av samhället. Under årtionden har en hård kamp förts för en jämnare inkomstutveckling i samhället. Fackföreningsrörelsen har vunnit välförtjänta framgångar i sitt arbete för denna utjämning. Det arbetet blir inte lika lätt att fortsätta när samhället bygger upp ett trygghetssystem som fungerar så, att det underkänner och nedvärderar vissa arbeten och uppvärderar andra. Vi måste sluta upp med att försöka tiga ihjäl de hundratusentals människor i det här landet som utför ett samhällsnyttigt men oavlönat arbete. Vi måste sluta upp med att utestänga dessa människor — en stor del av dem är kvinnor — från en social trygghet som av de flesta betraktas som självklar. Vi får se upp så att inte ett statustänkande och nedvärderingar av oavlönade jobb leder till att vi skapar nya socialt utslagna grupper. Det måste bli slut med den diskriminering som skett av de människor som utför oavlönat vårdarbete. För varje sann jämställdhetsivrare borde detta vara en grupp människor att slåss för. Ett starkare inslag av grundtrygghet i vårt sociala trygghetssystem skulle vara ett steg i rätt riktning. Det behöver inte innebära att vi river upp de sociala reformer som existerar. Men i en tid av knappa resurser skulle det ligga väl i linje med solidaritetstanken att prioritera dem som ligger i botten av vårt trygghetssystem. Det kan inte vara för mycket begärt att riksdagen kostar på sig ett sådant uttalande inför regeringens handläggning av den socialpolitiska samordningsutredningens betänkande. Jag vill därmed, fru talman, yrka bifall till reservationen i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 7.

Fru talman! Låt mig först med några ord erinra om bakgrunden till det utskottsbetänkande som nu är föremål för kammarens behandling. Centern har under en följd av år i partimotioner riktat häftig kritik mot praktiskt taget hela vårt sociala trygghetssystem. Så sent som i fjol våras behandlade riksdagen en partimotion från centern med Thorbjörn Fälldin som första namn. Årets motion är en direkt avskrift av fjolårets motion. Men det finns en skillnad, och den är inte utan intresse. Fjolårets motion hade två klämmar, årets har bara en. I årets motion begär man endast att riksdagen till regeringen uttalar att det fortsatta reformarbetet skall ske efter de i motionen angivna riktlinjerna. Exakt samma krav fanns med i fjolårets motion, men då krävde man dessutom att riksdagen hos regeringen skulle begära en översyn av det sociala trygghetssystemet. Det kravet har nu bortfallit. Som bekant befann sig centern utanför regeringen i fjol våras. Nu är man med i regeringen och i full färd med att nedrusta hela det sociala trygghetssystemet. Jag kan förstå att det inte denna höst har varit särskilt lämpligt att rikta krav till regeringen om en översyn av trygghetssystemet, då en annan process tagit sin början, nämligen den sociala nedrustningen. Utöver detta skall jag göra ett påpekande, som också belyser centerns allt märkligare för att inte säga ovärdiga spel i dessa frågor. I de tidigare motionerna liksom i årets motion har man krävt en enhetligare lagstiftning på det socialpolitiska området, ett sammanförande av alla regler om ekonomiskt stöd till ett mera enhetligt bidragssystem. Socialförsäkringsutskottet har ingående och utförligt behandlat dessa centermotioner under senare år och då haft anledning påpeka att centerns krav på ett enhetligare regelsystem är just den uppgift som den socialpolitiska samordningsutredningen haft sig förelagd att söka lösa i enlighet med de direktiv som jag själv utfärdade 1975. Inovemberi fjol var utredningen färdig med sitt arbete och lade då fram ett omfattande betänkande. En av utredningens huvudfrågor har varit om det ekonomiska trygghetssystemet också framöver skall grundas på en rätt till kontantstöd i särskilt angivna behovssituationer eller om stora delar av försäkringssystemet skall ersättas med en allmän ekonomisk grundtrygghet. Observera att ordet grundtrygghet är centerns nyckelord i den propaganda man för i dessa frågor, framför allt utanför riksdagshusets väggar. Socialpolitiska samordningsutredningen avvisar bestämt alla förslag till någon sorts generell minimigaranti, eftersom stödet i princip då skulle bli villkorslöst och innebära att ökade resurser överfördes till grupper som inte från social synpunkt i första hand borde erhålla stöd, till nackdel för de mest behövande. Man slår vidare fast att det ekonomiska trygghetssystemet bör vidareutvecklas efter traditionella linjer i svensk socialpolitik. En samordning bör baseras på grunderna i det nuvarande försäkringssystemet. Det bör vidare påpekas att utredningens betänkande på dessa viktiga punkter var enhälligt och att centerns representant i utredningen inte hade någon avvikande mening. Då det gäller frågan om en bättre samordning av det nuvarande socialpolitiska bidragssystemet har utredningen utformat en principmodell till en allmän socialförsäkring. Även på denna viktiga punkt var utredningen enig. Allt detta kände centern naturligtvis till då man skrev årets motion. Om centerns sakliga krav varit att få till stånd en bättre samordning inom socialförsäkringssystemet, borde dess önskemål nu vara tillgodosedda. Ett i dessa frågor enhälligt betänkande föreligger, det har varit föremål för en omfattande remissbehandling, och i socialdepartementet sitter f.n. en centerpartist som chef då det gäller handläggningen av dessa frågor. Fru talman! Mot denna bakgrund var det inte utan intresse jag såg fram emot hur centern skulle agera i år och hur reservationen denna gång skulle vara utformad. Jag kan förstå att uppgiften inte varit särdeles lätt, om man velat undvika att totalt tappa ansiktet. Det är ju ändå seriösa frågor det gäller. Nu har man sökt komma ur detta dilemma genom att i ett par rader säga: ”Inför behandlingen inom regeringskansliet av utredningens förslag, bör —-- ytterligare överväganden ske i syfte att förstärka inslagen av grundtrygghet i det svenska socialförsäkringssystemet.” Försiktigheten är minst sagt påfallande. Och jag kan förstå detta. Med den av regeringen sönderkörda samhällsekonomin lär väl knappast några resurser stå till förfogande för att förstärka grundtryggheten inom socialförsäkringssystemet. I stället föresvävar det tydligen centern att en omprioritering skall ske inom socialförsäkringssystemet. Hur det sedan skall gå till och varifrån man skall ta pengarna undviker man nogsamt att ange. Fru talman! Med det sagda kunde jag egentligen låta mig nöjas och i korthet yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan. Gösta Anderssons anförande föranleder mig emellertid att göra ett tillägg. Centerns aktioner under senare år i dessa frågor har naturligtvis inte haft till huvudsyfte att få till stånd en bättre samordning av det sociala trygghetssystemet. Man syftar mycket längre. Det är de grundläggande principerna för hela vårt socialförsäkringssystem man vill åt. Det framgår också klart av motionerna vad man egentligen vill. Det är en gammal beprövad borgerlig metod att ställa grupp mot grupp. Det är också, låt mig upprepa det, en ovärdig metod. Man ställer den som är sjukpenningförsäkrad mot den som enbart har hemmamakeförsäkring. Vi hörde det nyss i Gösta Anderssons inlägg. Man gör det utan att tala om att sjukpenningen är beskattad och att hemmamakeförsäkringen egentligen inte är en försäkring utan närmast ett socialt bidragsstöd som inte är avgiftsfinansierat, ett system där ersättningen är skattefri och som naturligtvis inte kan jämföras med sjukpenningförsäkringen.

Fru talman! Det är inte en riktig beskrivning av verkligheten som herr Aspling gör när han anklagar centern för att kritisera de stora sociala reformerna i det här landet. Vi fick under ett flertal år föra en hård kamp mot den socialdemokratiska regeringen för att få gehör för den sänkta pensionsåldern för vanliga arbetare och för vanliga småföretagare. Vårt parti har år efter år varit pådrivande när det gällt att höja barnbidragen. Det är bara att läsa dokumenten, så får man det konstaterat. De vanliga folkpensionärerna har vid åtskilliga tillfällen fått förbättringar av sina pensioner, bl.a. genom initiativ från vårt partis sida. Jag kan inte se att det skulle innebära någon nedrustning när den nuvarande regeringen går ut med ett förslag att pensionärer med 100 000 kr. och mer i pension inte skall bli kompenserade för höjda spritpriser. Jag vill 43 snarast se det som en solidaritetshandling att man något skär ned de förmåner som finns hos denna grupp. Det är förutsättningen för att vi skall kunna klara ökade pensionstillskott till vanliga folkpensionärer. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi inte på någon punkt är ute efter att rasera det sociala trygghetssystemet. Men vi borde rimligen sakligt kunna diskutera bristerna i detta system, i stället för att inbilla oss att det är fullkomligt i alla delar. Det förvånar mig att herr Aspling nogsamt undviker varje konkret diskussion om t.ex. sjukersättningen för alla dem i detta samhälle som utför ett nyttigt vårdarbete. Om herr Aspling gjorde sig besväret att resa ut i landet, skulle han träffa tusentals arbetarfamiljer där ena parten i familjen har utfört ett stort och förtjänstfullt vårdarbete som inte samhället visat någon annan uppskattning än de 8 kr. per dag vid en eventuell sjukdom. Olof Palmes f. d. pressekreterare har i bl.a. ett par artiklar påpekat det orimliga i att vi i detta samhälle fortsätter att fullständigt undervärdera de viktiga vårdinsatser som många människor gör i familjen, för barnen, för äldre och sjuka människor. Det förvånar mig också att inte herr Aspling vill ta upp en diskussion om det faktum att en hel del kvinnor i detta land förlorar sitt pensionstillskott på grund av en byråkratisk regel i vårt socialförsäkringssystem. Det är sådana här konkreta situationer för de vanliga människorna som vi borde diskutera.

Fru talman! Gösta Anderssons inlägg bekräftade på varje punkt vad jag framhöll om centerns sätt att ställa grupp mot grupp och att misstänkliggöra väsentliga delar av hela vårt trygghetssystem. Han talade om grupper med stora pensioner — och här pågår från centerns sida en propaganda ute i bygderna. Jag har, Gösta Andersson, tittat på några faktiska uppgifter, som i varje fall bör fogas till protokollet. Fru talman! Jag har sagt att centern försöker spela ut olika grupper mot varandra, t.ex. en industriarbetare med 75 000 kr. i inkomst mot en pensionär med samma inkomst. Skall inte en pensionär med 75 000 kr. i pension vara med och strama åt sin budget, heter det. Det är ett bland centerns många försök att inte bara söka blanda bort korten utan också skapa motsättningar mellan olika grupper. Det är detta som är så upprörande. Hur många har den pension på 75 000 kr. som centern talar om? Av de ca 1377 000 ålderspensionärer och 289 000 förtidspensionärer som i oktober 1980 uppbar folkpension får ca 785 000 ålderspension och 209 000 förtidspension från ATP. Av dessa närmare 800 000 ATP-pensionärer som uppbär ålderspension är det endast något över 10 000 som ligger på den pensionsnivå som centern talar om. Den helt övervägande gruppen har pensioner av en annan storleksordning. Det är inte bara fråga om den lilla gruppen ATP-pensionärer med pensioner på 75 000 kr., som centern nu vill ta ifrån en stor del av de framtida pensionerna, utan det är fråga om en allvarlig försämring för den stora majoriteten av ATP-pensionärer. Men det gäller inte bara det. Vi har ca 680 000 pensionärer som bara har folkpension och Nr 22 pensionstillskott, av vilka 80 000 är förtidspensionärer med enbart folkpension och pensionstillskott. Ca 38 000 har handikappersättning, och stora grupper har vårdbidrag, barnpensioner och bidragsförskott. Varför talar ni inte om dessa helt dominerande grupper? Vad säger ni till dem när ni nu allvarligt vill försämra deras trygghetsförmåner?

Fru talman! Det skulle vara önskvärt att herr Aspling och jag i lugn och ro under mera privata förhållanden kunde diskutera igenom de svagheter som finns i det sociala trygghetssystemet. Då tror jag inte att herr Aspling skulle kunna förneka den verklighet som gäller för många människor. Jag tror att han skulle tvingas erkänna att systemet inte fungerar på det sätt man önskar och vill ställa krav på. Det är inte ett misstänkliggörande av någon när man t.ex. från regeringens sida går ut och säger, att i det nuvarande ekonomiska läget är det rimligt att de bättre ställda i samhället, inkl. de pensionärer som har goda pensioner — det finns de som hart.o.m. över 100 000 kr. — bidrar till att skapa resurser för att klara de svagare grupperna i samhället, däribland de vanliga folkpensionärerna. Jag vill än en gång påminna herr Aspling om de rätt uppmärksammade artiklar i såväl LO-tidningen som Svenska Dagbladet som Olof Palmes f. d. pressekreterare medverkat till. Hon påpekade där det orimliga i att tusentals kvinnor vårdar samhällets gemensamma barn och gamla utan ersättning och utan att kunna samla pensionspoäng. Hon säger bl.a. följande: Varför är socialdemokraterna så tysta om att en stor del av befolkningen utför oavlönat arbete som dessutom inte ger några ATP-poäng? Det är en klok och berättigad frågeställning, och nu frågar jag herr Aspling om han delar Berit Rolléns uppfattning. Eller har Olof Palmes f. d. pressekreterare fullständigt fel? Vad vi bör diskutera, herr Aspling, är de konkreta problemen i det sociala trygghetssystemet, och där bör vi alla oavsett partitillhörighet ge något besked om vad vi anser om t.ex. sjukförsäkringen, om den bristande grundtrygghet som hundratusentals människor i detta land onekligen har inom det nuvarande sjukförsäkringssystemet, när man får klara sig på 8 kr. per dag när man blir sjuk. Det är den verklighet som gäller. Vi borde också kunna bli överens om att ge besked till folkpensionärerna som drabbas av den, som jag tidigare påpekade, byråkratiska regel som tar ifrån vissa pensionärer pensionstillskottet. Den här risken, som ett stort antal folkpensionärer lever med, är ett allvarligt grundtrygghetsproblem. Men det kan rimligtvis inte vara på det sättet att det är folkpensionärer med över 100 000 kr. i årspension som tillhör de viktigare grupperna när man skall diskutera grundtrygghet och social rättvisa.

Fru talman! Gösta Anderssons replik är karakteristisk för centerns sätt att argumenterar, och det är intressant att lyssna på hur man lägger upp en sådan 45 Nr 22 här debatt med nyckelordet grundtrygghet. Gösta Andersson skall inte Onsdagen den försöka åstadkomma en falsk historieskrivning när det gäller socialdemokra 12 november:1980 tins insatser, dess kamp och strider för den sociala tryggheten här i landet. Det ni presenterat har ofta varit överbud. Tiden medger inte att jag går närmare in på detta, men vi kanske kan återkomma till hur det har gått till och på vilket lättsinnigt sätt ni har utfärdat löftena. Nu söker Gösta Andersson ge sken av att vi på något sätt skulle motsätta oss en fortsatt fördjupning och utbyggnad av den sociala tryggheten. Upphör med den formen av agitation, Gösta Andersson! Den är ovärdig både Gösta Andersson och centerpartiet. Den här agitationen bedrivs hösten 1980, när ni samtidigt är i färd med att på ett grundläggande sätt försämra de trygghetsförmåner vi har byggt upp här i landet. Vi har mycket ogjort på det sociala fältet, och många uppgifter väntar oss. Men de ter sig naturligtvis i dag något annorlunda, sedan borgerliga regeringar genom sin ekonomiska politik nu håller på och urholkar hela det sociala trygghetssystemet. Kvar för er nu och i fortsättningen, Gösta Andersson, är en annan uppgift, nämligen att förklara för landets pensionärer att deras pensioner måste försämras samtidigt som ni anser er ha råd att bevilja höginkomsttagare kraftiga skattelättnader. Er uppgift är att tala om för ensamstående kvinnor, som under knappa villkor har att försörja sina barn, att de nu får se sina bidragsförskott urholkade, de kvinnor som i många fall redan i januari 1981 kommer att få sitt bostadsbidrag minskat med ända upp till 1000 kr. Det är sådant som är en realitet i dag, Gösta Andersson, när vi diskuterar svensk socialpolitik.

Fru talman! Av Sven Asplings inlägg framgår att det borde ha varit ytterligare en reservation till detta betänkande. Utskottets moderater och socialdemokrater liksom folkpartiets representant har varit eniga om att avstyrka centermotionen, det är riktigt. Men det framgår nu klart att vi kommit fram till detta avstyrkande från helt skilda utgångspunkter. Om de motiveringar som Sven Aspling har framfört här hade framförts i utskottet, så skulle socialdemokraterna — som är fler än moderater och folkpartister tillsammans — ha fått formulera motiveringen för utskottets avstyrkande. Vi moderater och utskottets folkpartiledamot — jag tror jag vågar säga det — skulle då ha reserverat oss vad gäller motiveringen. Utskottet anför nämligen en enda motivering för sitt avstyrkande av centermotionen, nämligen att den socialpolitiska samordningsutredningens betänkande är föremål för behandling i kanslihuset och att vi kan vänta förslag i många av de frågor som motionen aktualiserar. En del helt konkreta ting har utskottet enhälligt beslutat att sända till utredning. Exempelvis en viss roll här i debatten, har hänförts till sjukpenningkommittén, och det Nr 22 har vi varit eniga om att göra. Jag har ansett det nödvändigt att säga detta, så att ingen skall få uppfattningen att vi moderater är eniga med socialdemokraternas talesman i vad gäller motiveringen för avslagsyrkandet. Det är vi alltså icke. Vi har inte ett ögonblick velat beskylla centerpartiet för att här vara ute efter en social nedrustning. Denna beskyllning, Sven Aspling, faller på sin egen orimlighet efter Sven Asplings egen historieskrivning. Av denna framgick det mycket klart att centerpartiet har företrätt huvuddelen av de synpunkter som jag här har anfört och detta under mycket lång tid, långt innan Sven Aspling eller riksdagen hade börjat tala om att vi var ute efter en social nedrustning — ja, t.o.m. så långt tillbaka i tiden som den gång när socialdemokrater och bondeförbundare regerade tillsammans. Även då framfördes likartade synpunkter. Sedan skall inte detta dölja att det även inom de borgerliga partierna finns skillnader i sättet att se på saken. Det är helt klart att centerpartiets betoning av vad som kallas grundtrygghet sker, som vi uppfattar det, på bekostnad av det andra intresset, en viss standardtrygghet i ett inkomstrelaterat försäkringsoch bidragssystem. Centerpartiets inställning är här en annan än den som vi andra har ansett oss kunna ställa upp på, det är alldeles riktigt. Vi har varit angelägnare om att bygga upp en socialförsäkring som ger en viss standardtrygghet inom snäva gränser. Det är vi överens om, och det är ändå ett försök. Då det gäller betoningen finns det ändå en skillnad mellan centerpartiet och oss andra, men det har icke spelat någon roll för utskottets ställningstagande den här gången. Vi har bara sagt oss att vi vill avvakta den slutliga behandlingen av den socialpolitiska samordningsutredningens förslag, innan vi tar ställning till allt det här andra. Fru talman! Jag tror att jag redan har yrkat bifall till utskottets hemställan men ber annars att få göra detta.
Fru talman! Nils Carlshamres inlägg föranleder bara ett par korta påpekanden. Om Nils Carlshamre hade lyssnat på mitt inlägg, hade han märkt att det var en redogörelse för utskottets behandling av centermotionen i dess olika delar, krav på samordning osv. Jag skulle ha kunnat nöja mig med att referera detta, men Gösta Andersson kom tillbaka till angreppen på det sociala trygghetssystemet. På grund av hans egen argumentation har jag fått lov att vidga debatten till de principfrågor som det egentligen gäller. Låt oss tala klarspråk: Centern är ute efter att på väsentliga punkter förändra och riva ned ett socialförsäkringssystem som har byggts upp under kamp och möda och som bygger på solidaritetens principer. Nils Carlshamre får naturligtvis argumentera som han vill. Jag förstår att moderaterna och även folkpartisterna känner litet obehag, Det har vi upplevt tidigare i de här debatterna. Vad jag har reagerat emot, och kommer att reagera emot, är att man med en falsk solidaritetsargumentation och med ett 47 argument om grundtrygghet egentligen är ute efter helt andra saker än vad man så att säga formellt presenterar i motioner och på annat sätt. Vi får, fru talman, tillfälle att återkomma till dessa frågor. Hösten blir säkert fylld av debatter här i kammaren om dessa frågor mot bakgrunden av den situation som vi nu står inför, nämligen den allvarliga nedrustningen av väsentliga delar av svensk trygghetspolitik.
Fru talman! Jag lyssnade verkligen till Sven Asplings inlägg, det är bara det att detta inlägg var ett väl förberett, grundligt utarbetat anförande, alls icke någon improvisation som var föranledd av Gösta Anderssons inlägg här i kammaren. Jag hörde också att Sven Aspling redogjorde för behandlingen i utskottet, och Sven Aspling säger nu att han skulle ha kunnat nöja sig med den framställningen. Med en liten lätt justering av den formuleringen kommer vi rätt: Herr Aspling hade bort nöja sig med den redogörelsen och inte vidgat den här debatten till att handla om något helt annat än utskottets betänkande. Det är det som ger anledning till att debatten på detta sätt förlängs.
Fru talman! Den uppmaningen bör i så fall Nils Carlshamre rikta till sin borgerlige kollega här i kammaren, Gösta Andersson.
Fru talman! Jag tycker inte det. Gösta Andersson höll ett anförande som på ett helt vanligt sätt återgav vad centerpartiet har föreslagit i en motion och en därtill knuten reservation. Det är alls inte något ovanligt. Jag kan gärna säga här vad gäller den motionen, så som den t.ex. är sammanfattad på utskottsbetänkandets första sida i sex punkter, att vi kan skriva under på väldigt mycket i den, så länge det bara gäller innehållet. Men utskottet har icke sakbehandlat den, utan vi har konstaterat att de här frågorna redan är föremål för arbete och att vi skall avvakta resultatet av det arbetet. Jag tycker alltså att Gösta Anderssons inlägg — vad man än kan tycka om det i övrigt — var ett alldeles vanligt debattanförande i kammaren. Sådana brukar vi hålla. Däremot gick utskottets värderade ordförande långt utöver vad utskottet här har sysslat med över huvud taget.

Fru talman! Jag är helt övertygad om att vi längre fram i höst, när vi närmar oss jultid, kommer att få en debatt här i kammaren när det gäller de angrepp, riktade mot det sociala trygghetssystemet, som vi nu kan se i sparplanen. Jag skall inte föregripa den debatten nu. Jag skulle bara vilja gå in på vad detta utskottsbetänkande egentligen handlar om, nämligen en mycket mager reservation från centerpartiet, knuten till ett betänkande som de övriga partierna i utskottet har kunnat ställa sig bakom. Det är helt riktigt och det har framgått under tidigare år att det finns en olikhet mellan partierna i synen på just grundtryggheten, och Nr 22 centern har en speciell syn på grundtrygghet. Onsdagen den Men jag har begärt ordet med anledning av att jag sedan 1975 har arbetati 12 november 1980 socialpolitiska samordningsutredningen, där samtliga partier som står bakom betänkandet har varit representerade. Det är alldeles riktigt som Sven Aspling sade att han utfärdade direktiven. Vi fick sedan en centerpartistisk socialminister, som icke ändrade direktiven trots att han hade en ändrad grundsyn — enligt vad som här har framkommit. Sedan fick vi en socialminister från folkpartiet, som helt förklarligt inte ändrade direktiven därför att han delade den grundsyn som vi här har ställt oss bakom. Efter det kom det en centerpartistisk socialminister igen — och hon ändrade fortfarande inte direktiven, utan utredningen fick arbeta enligt de grundläggande direktiv som utfärdades 1975. Nog hade det varit på sin plats om centerns representant i utredningen någon gång under utredningsarbetet — under alla de år vi arbetat — hade framfört de synpunkter som nu har kommit fram. Men nej, så har inte varit fallet. Han har ställt sig bakom det enhälliga betänkande som överlämnats till socialminister Söder och som nu har varit föremål för remiss. Jag förmodar att han kunde ha haft rent partipolitiska kontakter med Karin Söder och bett att hon skall tänka litet grand på vad centern har för grundläggande synpunkter på dessa frågor då hon senare skall framlägga en proposition. Reservationen som är fogad till detta betänkande ger väl inte så många ledtrådar i det arbetet. — Jag ville bara ha detta sagt vad gäller utredningsarbetet. I övriga frågor får vi återkomma. Jag instämmer i yrkandet om bifall till socialförsäkringsutskottets betänkande.